Fru talman! Jag erkänner att det är en mycket stark markering som statsrådet gör här i dag i riksdagens talarstol. Men vi har detta med decentralisering, och jag är litet rädd för att länsstyrelserna får en summa pengar och kan disponera dessa resurser efter eget gottfinnande. Efter vad som har skett tidigare befarar jag att länsstyrelserna kanske prioriterar sina pengar på ett annat sätt än departementet har avsett. Jag har inte tagit upp denna sak därför att någon åkare, som har känt sig förfördelad vid en entreprenad, har ringt till mig och tyckt att livet var litet egendomligt och trist, utan det är en samfälld kritik som har framförts till mig från enskilda och organisationer, vilka anser att denna marknad, om det fortsätter på detta vis, till slut kommer att bli ett inferno. Då kan de som i framtiden finns kvar på marknaden betecknas såsom icke seriösa.
Fru talman! Jag vill i detta sammanhang också gärna nämna det nya samarbetsavtal som har ingåtts mellan Vägverket och Rikspolisstyrelsen. Det går ut på att dessa två myndigheter tillsammans skall mycket kraftigt öka kontrollen av fordon på väg. Jag har redan läst i rapporterna hur man har börjat ta itu med detta. Man kommer alltså att fördubbla antalet fordonskontroller till minst kontroller kommer att göras även av kör och vilotider samt av taxameterutrustning inom taxibranschen. Dessutom har vi infört ett system enligt EES-avtalet, där åkarna skall ställa en ekonomisk garanti per fordon. Även den åtgärden tror jag kommer att verka i det syfte som Sten Andersson och jag här är ute efter.
Fru talman! Efter dessa klara deklarationer hoppas jag att jag slipper återkomma i form av frågor, interpellationer eller motioner. Jag hoppas att det framtida scenario som statsrådet har redogjort för skall bli verklighet och att man får ordning på denna i dag mer eller mindre laglösa bransch. Det skulle innebära att vi slipper diskutera dessa frågor och att vi vet att de lastbilar, grävmaskiner och schaktmaskiner som kör på våra gator och torg körs lagenligt.
Fru talman! Jag delar helt och hållet Sten Anderssons förhoppning på denna punkt. Dock vill jag gärna säga att det inte räcker med åtgärder från statens sida. Det är också angeläget att vi såsom medborgare ökar vårt etiska medvetande och inser att en gemensam etik också inom affärslivets område är den absolut viktigaste förutsättningen för att även dessa frågor skall lösas.
Fru talman! Statsrådets senaste replik kanske var ett valtal.
Fru talman! Harry Staaf har frågat mig om jag är villig att verka för att makar och samboende med olika efternamn utan extra kostnad kan få kataloguppgift för respektive namn införd. Det bolag inom Telia som är ansvarigt för telefonkatalogen är Publimedia. Enligt vad jag erfarit från Publimedia är telefonkatalogen en kommersiell produkt som är ekonomiskt fristående från telefonabonnemanget. Grunduppgiften, dvs. namn, adress och telefonnummer, förs in kostnadsfritt och finansieras via annonsintäkter i katalogen. Uppgifter utöver grunduppgiften är förknippade med kostnader, och en avgift tas därför ut för extra uppgifter. Telefonkatalogen är ur skattesynvinkel att betrakta som en reklamprodukt och avgifterna belastas således med reklamskatt. Då grunduppgiften, dvs. Att fastställa avgifter för kataloguppgifter är en sak för Publimedia och ytterst för Telia.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är en motion som vi i skatteutskottet har haft att behandla. I motionen konstateras det att det blir mer vanligt att parterna behåller sina egna efternamn när de ingår äktenskap. I samband med telefonabonnemanget uppstår då ett problem. I allmänhet har familjen ett gemensamt abonnemang. Om makarna däremot har olika efternamn kan man mot extra kostnad få bägge efternamnen införda under respektive bokstav. Men för detta utgår en avgift. Dessutom utgår reklamskatt, som kommunikationsministern konstaterade. Motionären vill att reklamskatten skall tas bort för efterhandsuppgifterna i telefonkatalogen för privata hushåll. Utskottet svarade vid behandlingen av denna motion att man hade förståelse för de synpunkter som ligger till grund för yrkandet. Men eftersom det är en fråga om hur Telia AB tar ut sina avgifter är man inte beredd att tillstyrka ett särskilt undantag för dessa uppgifters införande. Av kommunikationsministerns svar kan man utläsa att det borde vara möjligt för Telia att undvika att i varje fall reklamskatten tas ut. Vi har ju i dag en kvartalsavgift till ett belopp av 309 kr, inkl. moms. Det finns också ett abonnemang som kallas telemini. Det kostar 209 kr. Det borde alltså vara möjligt att införa -- om man inte vill bjuda på detta -- ett abonnemang som kallas telemaxi som kostar 361 kr i kvartalsavgift. Om kommunikationsministern är intresserad kan jag i min nästa replik tala om hur jag kommit fram till den uppgiften.
Fru talman! Jag representerar ju 100 % av ägandet i Telia. I den egenskapen är det naturligtvis alltid intressant att hitta kreativa lösningar på de problem som kunderna har. Jag ser därför, fru talman, fram emot Harry Staafs fortsatta förklaring av sitt intressanta förslag.
Fru talman! För införandet av den separata kataloguppgiften tar Telia ut en avgift på 168 kr, därtill kommer moms 42 kr. Tillsammans med reklamskatten på 23 kr blir beloppet 233 kr. Om man kunde ta ut detta belopp i form av en abonnemangsavgift slipper parterna betala reklamskatten på 23 kr. Beloppet blir då 210 kr, vilket blir 52:50 kr per kvartal -- men femtioöringen borde man kunna bjuda på. Abonnemangsavgiften per kvartal blir då 361 kr. Det är väl ändå inte så, att Publimedia lever sitt eget liv. Ägaren borde kunna ha litet inflytande. Jag frågar därför kommunikationsministern än en gång: Är kommunikationsministern villig att verka för att få detta företag litet mer konstruktivt i dess sätt att tänka?
Fru talman! Sedan den 1 juli förra året är Telia ett aktiebolag. Statens direktstyrning av verksamheten har därmed upphört. Telia är numera ett kundorienterat företag. Jag är helt övertygad om att inte minst den konkurrens som redan uppenbarat sig på den svenska telemarknaden gör att lyhördheten gentemot kunderna ökar dag för dag. Väldigt mycket talar för det; det kan man se inte minst av de mätningar som företaget självt gör. Jag är övertygad om att om Harry Staaf framför dessa synpunkter till Telia kommer man där att visa sig lyhörd och ta till sig det som är konstruktivt och möjligt att genomföra.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för det goda rådet. Jag hoppas att kommunikationsministern i sina samtal med dem som representerar ägarna kan hjälpa till att få bolaget ännu mera kundorienterat.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att undanröja eventuella vanföreställningar hos sociala myndigheter när det gäller fosterhemsplaceringar hos nära släktingar. Frågan ställs med anledning av ett uttalande av en professor i socialt arbete om att socialsekreterare misstror mormödrar. Det är viktigt att öka medvetenheten om och förståelsen för den roll som barnets bakgrund och släktförhållanden spelar. När barn förlorar sina föräldrar eller när föräldrarna brister i sin omvårdnad av barnen kan släkten utgöra ett viktigt stöd. Socialtjänsten har under senare år kritiserats för att inte utreda barns förhållanden och behov tillräckligt väl inför familjehemsplaceringar. Bl.a. har kritiken gällt att socialtjänsten haft bristande kunskap om barnets nätverk och därför inte tagit till vara resurser som t.ex. mor och farföräldrar. Jag vill börja med att säga att det pågår en hel del utvecklingsarbete inom socialtjänsten med syftet att uppmärksamma barnen i individ och familjeomsorgens arbete med utsatta familjer. Mot bakgrund av den kritik som förekommit gav regeringen därtill i april 1993 Socialstyrelsen i uppdrag att, i samarbete med myndigheter och organisationer som är verksamma inom området, utveckla familjehemsvården i landet. Inom ramen för detta arbete behandlas även frågorna kring valet av familjehem och släktens betydelse för barnet. I Allmänna barnhusets regi pågår också utbildning för att utveckla metoder att välja familjehem och förbereda familjehemmet för sin uppgift. Jag anser att ytterligare åtgärder för närvarande inte krävs från regeringens sida. Socialstyrelsen redovisar sitt uppdrag den 1 april 1995. Vi får då ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs för att utveckla socialtjänstens arbete när det gäller familjehemsvård.
Fru talman! Tack, socialministern, för svaret. Jag är nöjd med att socialministern klart deklarerar att det är viktigt att öka medvetenheten om och förståelsen för den roll som barnets bakgrund och släktförhållanden spelar. Det är en viktig markering. Jag har en känsla av att det är litet grand av en förlegad 68-syn på familje och släktförhållanden som finns kvar i vissa sammanhang inom socialtjänsten. Jag generaliserar inte. I många fall sköter socialtjänsten sina uppgifter bra. Många socialnämnder och socialsekreterare gör arbetet bra. Jag tycker att det är anmärkningsvärt när en professor i socialt arbetet gör ett sådant klart uttalande. Jag delar socialministerns uppfattning att släktförhållanden spelar en viktig roll i dessa sammanhang. Man skall inte undervärdera de nätverk som släkten utgör för barnen i sådana sammanhang. Det aktuella fallet som refererades i en kvällstidning gällde en 54-årig mormor som ville ta hand om sitt barnbarn. Vederbörande ansågs vara för gammal för att bli fosterförälder. Jag tycker att den formen av generella motiv är märkliga. Jg önskar att det skulle komma ut ett klart budskap från politiskt håll om att mor och farföräldrar inte är diskvalificerade att bli fosterföräldrar i sådana sammanhang. Man skall inte heller där generalisera, utan socialnämnderna måste göra vettiga prövningar. Fru talman! Jag tror att det är angeläget att vi för en öppen politisk diskussion om metodfrågor inom socialtjänsten när det gäller denna form av angelägna beslut som fosterhemsplaceringar utgör. Jag vill ställa en fråga till socialministern. Går det att få Socialstyrelsens analys snabbare? Det dröjer ytterligare ett år. Socialstyrelsen har haft drygt ett år på sig. Jag menar att dessa frågor är så viktiga att man skall försöka få fram snabba analyser från Socialstyrelsens sida på den punkten.
Fru talman! När vi gav uppdraget var vår bedömning att Socialstyrelsen behöver tiden fram till nästa år för att fullfölja uppdraget. Jag vågar inte på rak arm svara på om det är möjligt att skynda på utredningen ytterligare. Men det kan inte handla om mer än månader som det är möjligt att lägga utredningen närmare hitåt i tiden. När det gäller de grundläggande utgångspunkterna och värderingarna är Göte Jonsson och jag helt överens. Jag tror heller inte att det generellt sett, precis som Göte Jonsson säger, finns ett motstånd mot detta synsätt inom socialtjänsten. De undantag som har rapporterats i medierna får snarare ses som undantag från huvudregeln. Men det är inte det enda undantaget. Det finns flera punkter som har varit föremål för kritik. Det är det som ligger bakom det uppdrag som vi har givit Socialstyrelsen. Jag hoppas att de klara direktiv som Göte Jonsson talar om skall kunna gå ut så snart som möjligt.
Fru talman! Jag tackar för detta. Jag är också angelägen om att understryka att man inte skall göra generella bedömningar när det gäller sociala metodfrågor. Men jag tror att det är angeläget att vi för fram diskussionen kring sociala metodfrågor på ett mer aktivt sätt än vi har gjort, inte minst när det gäller den här formen av frågor. De är oftast belagda med sekretess. De måste vara det. Man måste sköta och hantera frågorna på ett sätt som inger respekt och där man inte röjer integriteten. Det var därför jag reagerade när en professor i socialt arbete gjorde denna mycket starka markering. Jag skulle än en gång vilja understryka att jag vore tacksam om socialministern kunde se till att arbetet ändå påskyndas i den mån det är möjligt.

Fru talman! Jag vill bara understryka det Göte Jonsson säger om metodutvecklingen i socialtjänsten. Jag tror att det är viktigt. Alldeles bortsett från den konkreta fråga vi nu diskuterar är det ingen tvekan om att socialtjänsten har ägnat för litet intresse och uppmärksamhet åt metodutvecklingsfrågor. Socialstyrelsen har sedan några år tillbaka en ny roll. Den handlar mycket om utvärdering, uppföljning och metodutveckling. Vid Socialstyrelsen har det bildats någonting som kallas för CUS, dvs. Centrum för utvärdering av socialt arbete. Jag tror att det är en utomordentligt viktig verksamhet för att vi skall kunna utvärdera de metoder som används och få fram bättre metoder. Jag tror att det är viktigt för socialtjänstens klienter, men det är också viktigt för att vi skall kunna använda resurserna i socialtjänsten på ett effektivt sätt i framtiden.
Fru talman! Jag delar socialministerns uppfattning på den punkten. Jag tackar för svaret och de positiva synpunkter socialministern har lämnat utifrån min fråga.

Fru talman! Viola Furubjelke har ställt en fråga till mig om anknytningsinvandring till Sverige. Hon har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att ändra praxis eller lagstiftning så att utlänning utan pass beviljas främlingspass och därmed uppskjuten invandringsprövning när det är klarlagt att han gjort vad han kan för att erhålla passhandling vid sitt lands ambassad i Sverige. Huvudregeln enligt utlänningslagen är att en utlänning som reser in eller vistas i Sverige skall ha pass. Undantagna är t.ex. utlänningar som har rätt till asyl och som beviljas permanent uppehållstillstånd. Då det är fråga om personer som åberopar anknytning som skäl för uppehållstillstånd och där det blir fråga om uppskjuten invandringsprövning är således passinnehav i princip en förutsättning för att uppehållstillstånd skall kunna medges. Frågan blir då, vilken Viola Furubjelke önskar svar på, i vilka fall svenskt främlingspass kan utfärdas då hemlandspass saknas. Enligt utlänningsförordningen får Invandrarverket, om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa sådan handling eller om det finns andra särskilda skäl, utfärda främlingspass för honom eller henne att gälla som pass. Utlänningsnämnden har i maj 1993 i ett antal beslut uttalat att främlingspass bör kunna utfärdas om utlänningen efter en passansökan hos hemlandets myndigheter i Sverige eller i hemlandet förvägrats pass. Vidare anförde nämnden, och jag citerar nämndens beslutsmotivering, ''att främlingspass bör kunna utfärdas, om det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller eljest skulle vara stridande mot humanitetens krav att med ett avslag på ansökningen om uppehållstillstånd tvinga honom eller henne att återvända till hemlandet''. Således bör en utlänning som saknar eget hemlandspass, och försökt men misslyckats få ett sådant, kunna ges främlingspass. Utlänningsnämnden har också i ett antal ärenden gjort en sådan bedömning. Svaret på Viola Furubjelkes fråga blir därför att jag inte ser något behov av att ändra praxis eller lagstiftningen i detta avseende.
Fru talman! Vi har här i riksdagen i dag på ett mycket trevligt sätt uppmärksammat en av de milstolpar på vägen mot kvinnors jämställdhet som kvinnors rösträtt innebar. En annan fråga, som också är oerhört viktig, är att kvinnor skall få välja att leva med den man de har gift sig med och få möjlighet att leva utan hot om att mannen skall avvisas. Det förmynderi som det faktum att Invandrarverket ifrågasätter ett äktenskaps seriositet eller ett förhållandes varaktighet innebär är inte värdigt ett svenskt samhälle på 1990-talet. Vi har haft extremt långa väntetider för flyktingar i Det är naturligt att många av de relationer som då knyts mellan invandrande asylsökande män och svenska kvinnor kanske leder till äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden. Det är de facto så, att män som kommer från Kosovo eller från något annat land där man inte har pass även efter maj 1993 avvisas därför att de inte får främlingspass. Invandrarministerns svar ger sken av att allt redan är åtgärdat. Men i praktiken är det inte så. Jag har åtskilliga exempel på att så inte är fallet. Dessa män tvingas antingen tillbaka till sina länder, där de kanske skall göra militärtjänst eller riskerar att tas i förvar, eller utomlands för att söka uppehållstillstånd av anknytningsskäl från något annat land. Ofta innebär detta väldigt svåra påfrestningar på det äktenskap som kanske nyligen är ingånget. Menar invandrarministern att det redan fungerar som det är tänkt? Jag undrar då om hon vidtar några åtgärder för att kontrollera detta. Jag påstår nämligen motsatsen.
Fru talman! Viola Furubjelke har frågat mig huruvida det är möjligt att utfärda ett främlingspass om det är frågan om en uppskjuten anknytningsutredning. Om Viola Furubjelke däremot hade frågat mig om jag avser att göra några förändringar vad gäller möjligheten att söka uppehållstillstånd i Sverige av just anknytningsskäl om man redan är här och inte har tvingats hem till sitt hemland -- grundregeln i dag är ju att man skall söka utifrån -- hade mitt svar blivit följande: Det ligger ett utredningsförslag på departementet som vi nu snabbehandlar för att lägga fram en proposition för riksdagen. Det gör vi för att möjliggöra för sökande att få stanna i de fall där det är fråga om seriös anknytning och där det är uppenbart att man skulle få ja på sin ansökan om man hade sökt från hemlandet. Man saknar helt förståelse för en princip som innebär att man först tvingas hem till sitt hemland för att söka där och sedan i alla fall får komma tillbaka för att få ja. Mitt svar är att jag avser att vidta ordentliga åtgärder och just åstadkomma en snabbehandling. Eftersom Viola Furubjelke hade koncentrerat sin fråga på om det i de fall då man faktiskt kan få tillstånd i Sverige utan att åka hem är möjligt att få passhandling är svaret att det är möjligt. Våra myndigheter har i praxisbeslut just intagit den ståndpunkten.
Fru talman! Det invandrarministern säger om att man skall snabbutreda och komma med ett förslag när det gäller dessa kvinnors möjlighet att få leva tillsammans med sina män och att männen skall få söka uppehållstillstånd av anknytningsskäl från Sverige är glädjande. Men de passlösa asylsökande -- de är ganska många i dag -- förvägras fortfarande ett främlingspass. Jag har här flera ärenden, daterade den 17 januari och den 6 maj, där Invandrarverket hävdar att skälen och motiven till att ansökningarna avslås är att de sökande saknar hemlandspass. Man finner då ingen anledning att ge tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gäller män som kommer att bli uttagna till militärtjänstgöring. Separationen från familjen kan bli upp till fem år i en del fall.
Fru talman! Viola Furubjelke vet att jag inte kan gå in på detaljer i enskilda ärenden. Om man riskerar att skickas till stridshandling vid krigsskådeplats är det ett skäl att få asyl såsom krigsvägrare. Den frågan måste ha avgjorts innan, i grundärendet. Handlar det om anknytningsinvandring är huvudregeln att man måste söka från hemlandet. Den inriktningen på politiken är inte bra. Det är alldeles uppenbart att detta är människor som lever tillsammans och avser att göra det även i fortsättningen, och då är det en omväg att behöva åka till hemlandet först. När det gäller Invandrarverkets beslut kan jag bara hänvisa till det praxisbeslut som Utlänningsnämnden fattade i maj 1993 och som naturligtvis skall vara styrande för Invandrarverkets beslut i denna typ av frågor.
Fru talman! Vad är enligt invandrarministern ett rimligt skäl för att en person skall få göra sin ansökan från Sverige? I svaret talas om att det skall vara ''stridande mot humanitetens krav att med ett avslag på ansökningen om upphållstillstånd tvinga honom eller henne att återvända till hemlandet''. Vad menas med det? När en asylsökande riskerar att tas ut till militärtjänst, även om det inte är krig i landet, och då riskerar flera års separation från familjen, strider det mot humanitetens krav?
Fru talman! Jag kan inte se att de frågorna hänger ihop. Om det handlar om en asylsökande som hävdar krigsvägrarskäl, och det finns en påtaglig risk för att den asylsökande skickas till krigsskådeplats, skall han få uppehållstillstånd här, enligt krigsvägrarparagrafen. Det har inget med anknytning att göra. Om man sedan går ifrån asylskälen och går över på anknytningsprövningen är huvudregeln, som jag har sagt, att man skall åka till sitt hemland och söka uppehållstillstånd därifrån. De reglerna är alldeles för snäva, enligt min uppfattning. Vi kommer att lämna ett förslag till riksdagen som lättar upp de reglerna. Det kommer att möjliggöra för fler personer att stanna här i Sverige, om de kan söka härifrån.
Fru talman! Låt mig då förtydliga med två exempel. En man kommer hit från Turkiet och söker asyl. Under tiden gifter han sig med en kvinna. De sammanbor i ett och ett halvt år. Sedan blir han avvisad. Han anmodas då att åka hem och ansöka om anknytningsinvandring. Han har inget pass. Invandrarverket hävdar att han kan få ett pass i sitt hemland. Kommer han hem, skall han göra militärtjänst i 18 månader. Han riskerar inte att skickas till en krigsskådeplats, men han blir ändå separerad från familjen under mycket lång tid. Det menar jag strider mot all humanitet. En kosovoalban får avslag på sin asylansökan. Han har under tiden träffat en kvinna här, som han har gift sig med. Han blir anmodad att resa tillbaka till Kosovo för att skaffa sig en passhandling, för att han skall kunna ansöka om anknytningsinvandring hemifrån. Han kan inte få en passhandling i Kosovo. I alla händelser är han mycket rädd att han skall bli tagen i förvar. Han befinner sig i annat land, utomlands, men kan inte få ett pass. Hur skall dessa män bete sig för att få leva tillsammans med de kvinnor som de har valt, som de älskar?
Fru talman! Som jag flera gånger har sagt anser jag att huvudregeln, att man måste åka tillbaka till sitt hemland och söka därifrån, är alldeles för snäv. Det är bakgrunden till att regeringen bestämt sig för att snabbehandla denna fråga och lägga fram ett förslag för riksdagen, just för att undanröja situationer som de Viola Furubjelke pekar på. Men det är faktiskt Sveriges riksdag som stiftar lag i landet. Det gör inte vare sig regeringen eller utlänningsmyndigheterna.

Fru talman! Jan Jennehag har frågat mig vad regeringen avser göra för att rätta till den situation som uppstått i och med att Riksåklagaren lagt ned de av Jordbruksverket gjorda anmälningarna om bedrägeri i samband med omställningsstödet till jordbruket. Enligt Jennehag har det faktum att Riksåklagaren lagt ned anmälningarna upprört många. Jennehag menar också att rättssäkerheten hotas och att fusk uppmuntras och premieras. Skälet till att Jordbruksverket anmält vissa jordbrukare till åklagare är att verket i vissa fall bedömt att jordbrukare uppsåtligt brutit mot gällande regler för omställningsstöd, och dessa jordbrukare bör därför, förutom att de blir återbetalningsskyldiga, även straffas för bedrägeri. Det är emellertid viktigt att understryka att i de fall där Jordbruksverket har kunnat konstatera att gällande regler för omställningsstöd inte uppfyllts, skall felaktigt utbetalt omställningsstöd återbetalas. Så sker också, oavsett om ärendet anmälts till åklagare eller inte. Det betyder att fusk ingalunda uppmuntras eller premieras. Inte heller snedvrids konkurrensen. Jordbruksverket anmälde i höstas två jordbrukare för misstänkt bedrägeri, eftersom de hade odlat prisreglerade grödor i strid med reglerna för omställningsstöd. Efter att både distriktsåklagare och regionåklagare lagt ned förundersökningen gick Jordbruksverket vidare med fallen till Riksåklagaren, som dock inte heller ansåg att något brottsligt uppsåt kan bevisas. Därför lades ärendena ned. Det grundläggande kravet på att felaktigt utbetalda medel skall återbetalas ligger således fast och tillämpas.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det faktum att åklagarmyndigheterna inte ansåg att något brottsligt uppsåt kunde bevisas medför inte att detta inte kan få en viss signaleffekt. Om vi utgår från att det enda man riskerar om man fuskar med dessa regler är att behöva betala tillbaka det felaktigt utbetalda bidraget, kan vi inte utesluta att det finns ett antal personer som ''tar chansen''. Det är möjligt att det är några som trillar över kanten. Det är möjligt att några får pengar som de inte borde ha fått, enligt reglerna. Det upprör rimligen dem som är varsamma med reglerna, håller sig till sanningen och vill värna om att hantera detta stöd på ett ärligt sätt. Detta är ett principiellt problem, alldeles oavsett om åklagarmyndigheterna i de redovisade fallen inte har funnit grund för en rättslig process.
Fru talman! Jag har viss förståelse för Jan Jennehags synpunkter. Om något brottsligt sker, skall det beivras och bestraffas. Samtidigt är det ofta svårt att veta om det har varit fråga om brottsligt uppsåt eller bara oförstånd. Som Jan Jennehag säkert vet kan regeringen inte gå in i ett enskilt ärende och alltså inte påverka dessa speciella fall. Inte heller skulle en ändring av bestämmelserna för omställningsstödet påverka dessa fall, eftersom utbetalningarna gäller och man inte kan döma ut ett straff retroaktivt. En förändring i dagsläget påverkar inte hanteringen. För närvarande har vi ingen anledning att se att detta har missbrukats i någon större omfattning. Man skall vara medveten om att alla typer av bidrag medför en viss risk för missbruk. Jag tror inte att vi har ett större felutnyttjande här än vad som kan vara rimligt i sammanhanget.
Fru talman! Jag tror att jag och jordbruksministern är överens i sak om detta och att reglerna bör utformas på ett sådant sätt att de inte uppmuntrar till fusk. Jag är övertygad om att jordbruksministern för sin del kommer att hålla ögonen på detta fenomen.

Fru talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att åtminstone försvåra möjligheten att bedriva den grymma jakten på våra stora rovdjur. Av våra stora rovdjur är det i första hand järv och varg som finns i så små stammar att deras fortsatta existens är hotad. En av flera orsaker till detta är att djurägare jagar rovdjuren för att de upplever rovdjuren som ett hot mot sina egna djur. För att skydda djurägarna mot förluster orsakade av rovdjur betalar staten ersättning för de skadade eller dödade djuren. fr.o.m. den 1 juli 1995 skall nya regler gälla för denna ersättning. De skall bättre än de nuvarande tillgodose behovet av rättvisa för djurägarna samtidigt som skyddet för rovdjuren förbättras. Trots dessa ersättningar förekommer ibland illegal jakt på rovdjur. Varken varg eller järv får jagas under någon del av året. Den som bryter mot det förbudet kan dömas för grovt jaktbrott. John Andersson nämner särskilt den illegala jakten i fjällvärlden. Det handlar här om enorma arealer med få besökare. Länsstyrelsen har särskilda jaktoch naturbevakare anställda. Det är dock svårt att förhindra all illegal jakt. Det nya upplåtelsesystemet för jakt och fiske på statens mark i fjällvärlden kan leda till att antalet jaktbevakare ökar ytterligare. Med stöd av naturvårdslagstiftningen kan länsstyrelsen dessutom förbjuda att människor färdas eller uppehåller sig inom visst område, t.ex. ett område runt en järvlya.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det är positivt att jordbruksministern pekar på det nya upplåtelsesystemet. Jag hoppas att det inte blir så starka stormar mot det nya upplåtelsesystemet så att det kommer att försvinna. Troligen finns det också andra åtgärder att vidta som att lätta på skoterförbudet åtminstone för en del av ortsbefolkningen i fjällvärlden så att fler människor kommer in i fjällvärlden. Man blir ju illa berörd av förföljelsen av t.ex. järven. Det fanns ett uppmärksammat fall för ett par år sedan vid norsk-svenska gränsen, där någon med snöskoter jagade en järv. Järven kördes över. Efter att han kvicknat till gjordes en ny vända då järven kördes över igen. Nu har en sådan jakt återigen skett i Arjeplogsfjällen. En järv försökte under tre kilometer att komma undan sin skoteråkande plågoande innan den dödades i fjälltrakterna nordväst om Laisvall. Spåren visade att djuret körts på flera gånger under förföljelsen. Som jägare kan man inte se detta som regelrätta jakter utan som djurplågeri i högsta grad. På något sätt måste det stävjas. De forskningsgrupper som undersöker och följer järven ser ju att det är en mycket hård förföljelse som den utsätts för. Järvstammen i Norrbottens fjällvärld har halverats sedan 1980-talet. En del forskare börjar frukta att den inte kommer att kunna överleva.
Fru talman! Jag hoppas att upplåtelsesystemet för jakten på statens mark i fjällvärlden skall kunna fortsätta. Eftersom vi så småningom får en utvärdering är det för tidigt att nu ta ställning till detta. Men jag tror att det har gått ganska bra. Den typen av jakt med skoter som John Andersson nämner är uppenbarligen lagstridig på flera sätt. Att bedriva jakt med motorfordon är inte tillåtet och att dessutom plåga djur är enligt djurskyddslagen inte heller tillåtet, så det handlar här om straffbara handlingar. Jag tror emellertid att attityden till viltet kan förändras genom den nya ersättningsform som riksdagen har beslutat om. Det nya ersättningssystemet baserar sig ju på förekomsten av rovdjur i stället för antalet skadade renar, vilket det vanligen är fråga om. I och med att ersättningen utgår per rovdjur inom samebyns område blir det ett visst intresse från samebyn att hålla en balans, dvs. att man faktiskt får mer betalt om man har fler rovdjur inom området. Det är min förhoppning att detta skall lösa åtminstone en del av problemet.
Fru talman! Jag är helt överens med jordbruksministern om allt han sade i sitt inlägg. Jag vill bara återigen påpeka möjligheten att på något sätt lätta på restriktionerna. Man kan tänka sig att ha extra tillsyningsmän och naturvårdare. Det finns ju människor bland ortsbefolkningen i skogslandet som har både intresse och vilja att se till att inget otillbörligt händer. Man borde kunna utöka omfattningen av den frivilliga eller lejda arbetskraften för att förhindra att den här typen av jakt skall kunna pågå. Det är ju fråga om ett fredat område för den stora allmänheten. Det är ingen som på skidor kan ta sig in på de områden där t.ex. järven har sitt tillhåll.
Fru talman! Jag vet att John Andersson är väl införstådd med att det handlar om områden med begränsad tillgänglighet. Om man i någon mån gör det möjligt för fler människor att vistas i området, är det klart att det får en återhållande verkan på den här typen av illegal jakt. Å andra sidan är det också naturvärden av andra slag som skall skyddas. Därför vågar jag inte i dag uttala mig om ifall det skulle vara möjligt att lätta på begränsningarna i människors rörelsefrihet inom dessa områden.
Fru talman! Jag utgår från att jordbruksministern ändå kan ha detta i åtanke. Det kan ju finnas någon möjlighet att på något sätt utöka tillsynen. Man vet ju inte vad som kan hända framöver.
Fru talman! Jag har ingenting emot att ha detta i åtanke. Den förändring av jaktupplåtelsen som infördes var just en sådan förändring som kanske inte tidigare var förutsedd men som har gett ett ökat tillträde för människor inom visa områden. Det kan vara bra att ha detta i minnet när man tänker på just dessa frågor.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta nödvändiga initiativ för att övriga samebyar i landet vidtar samma åtgärder som Handölsdalens sameby när det gäller att minska ett för högt renantal. Den 1 juli 1993 infördes en möjlighet för länsstyrelsen att vid vite förelägga en sameby att räkna sina renar. Länsstyrelsen skall underrättas om tid och plats för renräkningen för att kunna närvara och kontrollera hur renräkningen går till. Då infördes även en möjlighet för länsstyrelsen att vid vite förelägga en sameby att minska sitt renantal till det av länsstyrelsen bestämda. De berörda länsstyrelserna har informerat samebyarna om de nya bestämmelserna och även kontrollerat renräkningar. Länsstyrelserna har numera en god bild av hur många renar det finns i samebyarna. Den minskning av renantalet i Handölsdalens sameby som John Andersson nämner i sin fråga är en följd av de nya bestämmelserna. För att slippa ett vitesföreläggande har samebyn genom en överenskommelse med länsstyrelsen åtagit sig att reducera sitt renantal till det tillåtna. Sådana överenskommelser finns även med andra samebyar. I något fall har dock länsstyrelsen behövt förelägga vite. Såvitt jag kan bedöma fungerar de nya bestämmelserna bra. Samebyarna har informerats och länsstyrelserna följer utvecklingen för att vid behov förelägga vite. Jag anser därför inte att några särskilda initiativ behövs från min sida.
Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern även för svaret på den här frågan. Jag vill börja med att notera två saker till riksdagens protokoll. Den ena saken är att det mitt i all denna bedrövelse med renfrågan är välgörande att det åtminstone i ett fall nu är fastslaget att en sameby hade tre gånger mer renar än man hade rätt till, dvs. 14 600 renar i stället för tillåtna 6 000. Den andra saken är det initiativ som togs av samebyn, och framför allt av landshövdingen i Jämtlands län, där man nu har påbörjat utslaktningen, så att man kommer ner till det tillåtna antalet. Jag vill särskilt nämna det. Jag är inte överens med jordbruksministern om bedömningen att bestämmelserna fungerar bra. Tvärtom tycker jag att det blir värre och värre. Vi har nu råkat i delo med Norge också. Norge kräver 400 000 kr i skadestånd av svenska samebyar, för att renarna kommer över till Norge. När jag i morse åkte 9 mil till Vilhelmina för att flyga hit var det också ren överallt efter vägen. Jag vet inte varifrån jordbruksministern har fått uppgiften att det fungerar på länsstyrelserna. Förra året var det 20 markägare i Västerbotten som gjorde anmälningar till länsstyrelsen, men alla framställningar lämnades utan åtgärd. Det gällde fem samebyar. Dessa bestämmelser ger alltså länsstyrelsen bara en möjlighet, och de är inte tvingande. Man har också verkligen sett till att följa detta att bestämmelserna bara ger en möjlighet. Det måste tas nya tag mot renplågan. Jag hoppas att det är möjligt att ta samma initiativ som har tagits av Handölsdalens sameby för att komma till rätta med det här problemet.
Fru talman! Det råder ingen oenighet om problemet som sådant. Dessutom tycker jag att det exempel som John Andersson tar upp illustrerar just att de nya bestämmelserna fungerar väl. Vi skall komma ihåg att bestämmelserna infördes för knappt elva månader sedan, och de har inte tillämpats lika intensivt på alla håll. I Jämtlands län har man goda exempel på att det har fungerat, med vitesföreläggande, med renräkningar och med kontakter mellan myndigheter och samebyar. Jag ser alltså inte något hinder för att liknande åtgärder kommer till stånd i de andra länen, dvs. Västerbotten och Norrbotten. Jag ser snarare detta som en möjlighet för dessa län att följa exemplen från Jämtland och utnyttja de nya bestämmelserna för att komma till rätta med de problem som finns på vissa håll.
Fru talman! Ja, i Jämtland har man skött det här på ett bra sätt. Jag är mest bekymrad för länsstyrelsen i mitt hemlän, som har gett klara besked om att man aldrig kommer att vitesförelägga. Jag har fått solklara besked om att man aldrig kommer att vidta åtgärder. Problemen blir därefter. Den här frågan har också andra dimensioner. Vissa forskare säger nu att ekologin i hela fjällvärlden håller på att kollapsa, att krascha, genom det hårda betestrycket. Antalet fjällgås är under 200 exemplar i Sverige, och man har uppfödningar på flera ställen i Sverige för att klara den. Det är 30 år sedan det var lämmelår. Lämmeln är basföda för ugglorna och för fjällräven, och bägge arterna håller på att dö ut. Jag förstår inte var naturvårdarna och djurvännerna håller hus när det gäller denna fråga. Det har gjorts inventeringar i Norge och Sverige som visar nedbetningen, och det är en skillnad som på dag och natt mellan Norge och Sverige.
Fru talman! Vi har under senare år noterat att det, i synnerhet vintertid, har varit mycket stora bekymmer för samebyarna att skaffa renbete. Vi har också på många håll noterat att renarna går på områden där de tidigare inte har varit. Allt detta tyder naturligtvis på ett för högt renantal. Samtidigt har svåra vintrar under senare tid inneburit en reduktion av renstammen för en del samebyar. Jag tycker att det är intressant att lyssna på John Anderssons engagerade resonemang om ekologin i fjällvärlden. Det är någonting som jag tror att vi bör beakta i den fortsatta handläggningen.
Fru talman! Jag är mycket tacksam för att jordbruksministern visar sitt intresse genom det han sade sist i sitt inlägg. Jag skulle också vilja ge jordbruksministern ett tips till nästa gång som samerna kommer och begär miljoner och åter miljoner för stödutfodring. Ställ villkor om att de samtidigt skall slakta ner renantalet! Jag tror att det skulle vara mycket välgörande. Det har ju blivit en vana, när det inte finns renbete, att bara knacka på jordbruksministerns dörr för att han skall öppna portmonnän. Där har jordbruksministern verkligen en chans att påpeka problemet och se till att någonting händer.
Fru talman! Det kan finnas skäl att i detta sammanhang redovisa resultatet av det sista stödet till stödutfodring den senaste vintern. Från samehåll och även från länsstyrelserna antog man att det skulle behövas mellan 40 och 50 miljoner kronor i stöd för att stödutfodra. Efter en del resonemang anslogs högst 10 miljoner, under förutsättning att samerna själva betalade halva beloppet. Förbrukningen av medel uppgick till något över 3 miljoner. Det reducerade alltså behovet högst väsentligt, jämfört med det som samerna uppgav i inledningsskedet av diskussionerna.
Fru talman! Jag vill till slut understryka att jag tror att det är många berörda som verkligen måste ta krafttag, därför att det här problemet är mycket större än man kanske vet om. En del låtsas inte se problemet, och det är ju lika farligt, oavsett vilken syn man har. Någonting måste göras, annars kommer folket som bor i de här områdena att ta saken i egna händer, att stifta sina egna lagar -- det är helt klart. Det är ju helt förkastligt, och det kan inte vara försvarligt, att detta problem bara får öka år efter år, i strid med gällande lagstiftning.
Fru talman! Låt mig bara säga att jag tycker att det i det här sammanhanget är viktigt att komma ihåg att samekulturen och renarna är en viktig del i vårt kulturliv och i landskapet i norra Sverige. Vi skall se till att det kan bevaras på ett positivt sätt. Ett sådant bevarande förutsätter naturligtvis både en balans gentemot ekosystemet och en balans gentemot folkopinionen. Det är min ambition att vi skall klara att hålla den typen av balans.

Fru talman! Lars Moquist har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att främja svenska företags möjligheter att slå sig in på den multilaterala upphandlingen inom FN. I sin fråga refererar Lars Moquist också till en rapport framställd av ambassadör Göran Engblom. Den fullständiga titeln på rapporten är Satsa på utveckling, en studie av svenska främjandeåtgärder för att sälja svenska varor till de multilaterala utvecklingsorganen. Det är just den problemställning som Lars Moquist belyser i sin fråga som ligger till grund för denna studie. Jag gav en projektgrupp i uppdrag att inom ramen för de svenska biståndspolitiska målen lägga förslag till effektiva, koordinerade och långsiktiga främjandeinsatser på det multilaterala upphandlingsområdet i syfte att öka den svenska andelen av upphandlingen. I sin slutrapport lägger projektgruppen fram en rad åtgärder, där två centrala förslag är att inrätta en projektsamrådsgrupp för samverkan mellan näringsliv och statliga organ samt att ett nytt projektexportsekretariat inrättas inom UD. Detta framtida sekretariats främsta uppgift blir att genomföra en rad av de förslag till förbättrade främjandeåtgärder som finns listade i Satsa på utveckling. Jag räknar med att sekretariatet skall kunna påbörja sin verksamhet efter sommarsemestrarna. Intresset från företagen har varit stort, och som ett steg i genomförandet av projektgruppens slutsatser arrangerar Utrikesdepartementet tillsammans med juni för stora och medelstora exportföretag för att ytterligare väcka intresse för de multilaterala organens verksamhet.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för det positiva svaret. Jag vill börja med att säga att min närvaro i kammaren i allmänhet och mina framförda åsikter i synnerhet har många gånger gjort biståndsministern bedrövad. Därför blev jag uppriktigt glad över Alf Svenssons spontana glädje för fyra dagar sedan, som också åtskilliga TV tittare kunde bevittna. Jag tänker då på festen i Åter till FN-upphandlingen. Hösten 1992 fick jag under en månad förtroende som FN-delegat. Under mitt besök i New York uppgavs det att den totala FN-upphandlingen uppgick till ca 35 miljarder dollar per år, varav huvudparten sker genom Världsbanken och Utvecklingsbanken. Den del som är direkt anknuten till och mest intressant för svensk industri uppskattas till ca 2,5 miljarder dollar går huvudsakligen via UNDP. Här ingår även Svensk industri i allmänhet visar svagt intresse för den marknad som erbjuds genom FN. Vid mitt besök i FN upplystes det att få personliga besök i I förhållande till folkmängden är Sverige en av de allra största biståndsgivarna inom FN-systemet, men jämfört med andra västländer är Sverige en mycket liten leverantör till FN. I Norge och Danmark har man genom ett samspel mellan stat och näringsliv vunnit stora framgångar, vilket framgår av Göran Engbloms rapport. Min fråga till biståndsministern är: Kommer regeringen, dvs. UD-sekretariatet, att se närmare på det samspel mellan stat och näringsliv som finns i Danmark och Norge? Där har man ju lyckats mycket bättre än vad de svenska företagen har gjort.
Fru talman! Jag vill bildligt säga att jag är glad över att Lars Moquist var med om att förvandla vatten till vin i Kapernaum. Sedan över till frågan. Jag är faktiskt ärligt glad över att den här frågan har ställts. Jag tror att det är väldigt viktigt att det förs ut till opinionsbildningen att denna kartläggning som Göran Engblom har gjort existerar. Jag vill också säga till Lars Moquist att vi har inviterat en rad kända svenska företagare, som borde vara intresserade av just den här typen av relationer, till information. Det visade sig att de verkligen var intresserade. Den engblomska kartläggningen har rekvirerats av många svenska företag. Jag hoppas också att det seminarium som vi skall ha tillsammans med Handelshögskolan ytterligare skall kasta bränsle på brasan. Det är precis som Lars Moquist säger, att svensk företagsamhet inte har hållit sig framme. Det finns säkert många rimliga förklaringar till detta, men eftersom det multilaterala kapitalet ökar och redan i dag är omfattande, anser vi -- precis som Lars Moquist -- att svenska företag bör kunna hålla sig framme mera än vad som är fallet. Vi är ju stora biståndsgivare. Detta sekretariat skall nu kontinuerligt samla in och analysera multilaterala organs planer, rapporter och upphandlingar. I samarbete med Exportrådet skall man verka för att relationerna blir vida mer omfattande än vad som för närvarande är fallet. Det är en självklarhet att man också kommer att se på hur det fungerar i övriga
Fru talman! Det som Alf Svensson säger är intressant, att man har fått respons från svenska företag. De inser kanske att detta är en marknad för dem. Allt för få företag har uppmärksammat möjligheterna i den multilaterala upphandlingen. Jag vill också diskutera frågan ur en annan synvinkel. Jag har litet grand berört hur mycket pengar det rör sig om. Enligt Göran Engblom upphandlades det 1992 enbart inom FN-systemet varor och tjänster för 20 miljarder US-dollar. Sverige har ju också spelat en framträdande roll i samband med fredsbevarande operationer. 1992 dollar, varav 0,15 % kom svenska företag till del, alltså bara en liten rännil. Det svenska bidraget till FN uppgick till 400 miljoner US-dollar. Av detta belopp gick ett återflöde på knappt 10 % till svensk industri. Motsvarande andel för Italien var 30 % Vi i Ny demokrati vill självfallet ha fri konkurrens utan statsbidrag. Men när man ser hur det går till i andra länder visar det sig att det inte är fråga om en konkurrens på lika villkor. Min avslutande fråga är: Kommer Alf Svensson i framtiden att acceptera att högre andel av vårt bistånd sker i form av bundet bistånd?
Fru talman! Återflödet på det multilaterala området har alltså inte varit vad man kunde förvänta sig, det är vi överens om Lars Moquist och jag. Det är ju därför som vi har satt i gång ett arbete. När det gäller det bilaterala biståndet är återflödet 40--45 %, vilket inte är så litet, och det får man inte glömma. Jag är mycket rädd för att plädera för bundet bistånd. Jag tror att det skulle slå ut möjligheterna för många utvecklingsländer att själva skaffa sig en ekonomisk tillväxt. Lars Moquist och jag kan nog ändå vara överens om att detta med att främja egen industri, eget näringsliv och eget jordbruk på utvecklingsländernas bekostnad -- den risken finns ju alltid -- är inte vad vi menar med regelrätt biståndsverksamhet.
Fru talman! Jag är nöjd med att jag har fäst den här frågan på biståndsministerns näthinna. Detta kan leda till åtgärder som är positiva för svenska företag. Det är ju mycket viktigt att vi alla hjälps åt för att tillvarata svenska affärsintressen.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka initiativ jag nu är beredd att ta för att lösa erosionsproblem vid kusterna. En diskussion ägde rum i februari 1994 på Miljöoch naturresursdepartementet med företrädare för myndigheter och forskare som är berörda av frågor som rör stranderosion. Mötet var informativt och gav en bra grund för fortsatta diskussioner med kommuner och länsstyrelser. Länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län ägde rum på departementet den 20 april. Under detta möte informerade kommunerna och länsstyrelserna om de erosionsproblem som finns längs den skånska kusten, vilka prioriteringar som görs regionalt och kommunalt och om de kontakter som finns mellan kommuner, forskare och myndigheter. Särskilt intressant och berömvärt är att sju kommuner i Skåne har bildat ett Erosionsskadecentrum. Detta är en intresseförening som skall verka för att flexibel, kostnadseffektiv och miljöanpassad erosionsskyddsteknik utvecklas och som kan användas i förebyggande syfte för att därmed minimera de kostnader som erosion medför. Bornholm har visat intresse för föreningens verksamhet. Det första årsmötet hålls förresten just i dag, den 24 maj 1994. Som jag redovisade i ett interpellationssvar tidigare i år, är det ett ansvar för myndigheter och forskningsinstitutioner att finansiera forskning och utveckling inom erosionsområdet. På kommunerna faller att uppmärksamma problemen och att ta hänsyn till dem i exempelvis sin fysiska planering. Vad regeringen kan göra är att verka pådrivande på utvecklingen. Jag kommer därför nu närmast att medverka till att en diskussion mellan berörda kommuner och myndigheter kommer till stånd som en uppföljning av de tidigare nämnda mötena. Jag tror att vi, med de initiativ som har tagits från de inblandade parternas sida, nu verkligen har fört upp stranderosionsfrågorna på dagordningen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Som jag ser det innehåller det en del positiva initiativ. Det är ju inte första gången som frågan om vad som kan göras åt de stränder framför allt runt den skånska kusten som är skadade av erosion är aktuell. Frågan har varit uppe i åtskilliga fråge och interpellationsdebatter. Efter behandling i jordbruksutskottet har också riksdagen gjort ett antal ställningstaganden. Allvarligt i sammanhanget är, och har länge varit, att mellan varje debattillfälle och utan att någonting konkret har gjorts förvärras situationen ytterligare. Nu görs det visserligen en del konkreta saker, men de görs i huvudsak av ett antal kommuner. Framför allt har Ystad gjort utomordentliga insatser genom att bygga ett stort antal s.k. hövder. Detta är naturligtivs bra. Under de år som denna fråga har diskuterats i riksdagen har jag försökt visa på att vår natur också är en nationell angelägenhet. Jag hoppas att statsrådet med sina initiativ har rätt och att stranderosionsfrågorna därmed har förts upp på den dagordning där den, som jag ser det, alltför länge har saknats. Framför allt i ett landskap som faktiskt lider brist på allemansrättsligt tillgängliga områden är detta utomordentligt viktigt. Detta har också riksdagen sagt. I ett betänkande från jordbruksutskottet i december i fjor står det så här: Utskottet anser det viktigt att staten ikläder sig ett större ansvar dels för att påbörjade skyddsåtgärder skall kunna fullföljas, dels för forsknings och teknikutveckling men också för genomförande av det fullskaleförsök som man tidigare talat om i betänkandet. Min fråga blir därför: Vad har regeringen gjort för att leva upp till de tre konkreta krav som riksdagen ställde i detta betänkande?
Fru talman! Jag har tidigare redogjort för var ansvaret ligger. Jag noterar att man i jordbruksutskottet lägger väldigt mycket ansvar på staten, samtidigt som man inte redovisar varifrån vi skall få pengarna. Det är inte så enkelt att lösa finansieringsfrågan. På t.ex. Miljödepartementet finns det inga pengar som vi kan anvisa till den här typen av åtgärder. Däremot finns det finansieringsmöjligheter hos myndigheterna, om de tycker att det är rätt teknik som man stöttar och att det också är ett forskningsprojekt. Det är sådana diskussioner som pågår hela tiden. Det finns ändå erfarenheter som visar att den här frågan inte är så enkel. Stränder slits på olika sätt, och man har prövat olika metoder. Det kan t.o.m. vara så att om man skyddar en del av kusten kan det bli värre effekter på kringliggande delar. I andra länder har man gått över till sandsugning, och man flyttar tillbaka sanden hela tiden. Det kanske går där sanden är ren. Men vi vet att det finns också andra problem i det här aktuella området, så jag tror inte att det är särskilt enkelt med sandsugning heller. Jag tycker att det är viktigt att vänta tills expertisen och våra forskare kommer fram till på vilket sätt det är bäst att göra de här sakerna. Då kommer man också att ställa upp med finansiering. Men att betala ett fullskaleprojekt rakt av utan att det finns pengar anvisade är väldigt svårt.
Fru talman! I sitt svar säger statsrådet: ''På kommunerna faller att uppmärksamma problemen - .'' Det är riktigt. I det här fallet har man, som jag ser det, gjort betydligt mycket mer. Man har gjort allt arbete och stått för den allra största delen av kostnaderna för arbetet. Det tycker jag är något skevt. Statsrådet har i olika sammanhang antytt möjligheten att inom ramen för de olika anslag som olika myndigheter har prioritera just erosionsskadade stränder. Jag hoppas att det faktum att frågan nu förs upp på dagordningen är ett led i att göra sådana prioriteringar. Jag skulle därför vilja fråga: Har de kontakter som nu varit och som statsrådet i sitt skrivna svar hänvisade till lett till något resultat och någon förståelse för den här typen av satsningar?
Fru talman! Det finns nog förståelse för att det här är ett stort problem och att problemen inte på något sätt minskat. Men jag hävdar fortfarande att det är nödvändigt för oss på departementet att lyssna på den expertis som finns i landet. På något sätt måste man grunda sina beslut på det expertisen kommer fram till. Det beslut som riksdagen har fattat i mars måste man från regeringens sida se över för att se hur vi skall hantera beslutet. Jag säger än en gång att det inte finns några medel anvisade. Därför är det inte särskilt enkelt att gå in i det nämnda fullskaleförsöket. Det är inte bara nere i Skåne som man har erosionsproblem. Det finns problem längs älvbrinkar osv. I de fallen har staten inte heller gått in. Det är inte bara Skånes erosionsproblem som vi skall diskutera.
Fru talman! Precis som statsrådet sade i sitt svar bildas det nu ett erosionsskadecentrum i Ystad. Detta är utomordentligt glädjande. Ett ännu oklart antal kommuner kommer att ingå i detta. Ett forskningscentrum för att försöka komma till rätta med problemen är ett viktigt initiativ. Jag delar statsrådets uppfattning att det är ett berömvärt initiativ. NUTEK har också utnämnt Ystad till centrum för att via ny teknik söka skydda stränderna.I det sammanhanget är det meningen att genomföra det fullskaleförsök som statsrådet talar om. Jag inser till fullo de ekonomiska problem som finns förknippade med det. Låt mig avsluta med att uttrycka förhoppningen att det skall vara möjligt att genomföra ett sådant försök och att också staten, inte minst mot bakgrund av de olika beslut som fattats i riksdagen, skall vara med och göra de nödvändiga satsningarna på det här området.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

Fru talman! Harry Staaf har -- med utgångspunkt från Riksskatteverkets påpekande att effekterna av en delning av pensionsrättigheter för makar födda år 1954 eller senare blir mer förutsägbara om garantipensionen beräknas utan hänsyn till vid delning överlåten respektive mottagen pensionsrätt -- frågat mig om jag kommer att verka för att denna frågeställning blir ytterligare belyst i det fortsatta utredningsarbetet. Harry Staaf har ställt frågan mot bakgrund av att det i regeringens proposition om reformering av det allmänna pensionssystemet anges att det bör övervägas om inte också makar födda under åren 1935--1953 skulle kunna omfattas av delningssystemet och att huvudinriktningen bör vara att införa ett delningssystem även för den gruppen, förutsatt att det inte visar sig att ett sådant system skulle innebära betydande tekniska komplikationer. 1994:20) om ett reformerat pensionssystem konstaterades bl.a. att effekterna av delning av pensionsrätt inom den inkomstrelaterade ålderspensioneringen samspelar i olika hänseenden med andra delar av det allmänna pensionssystemet. Delningen kan t.ex. innebär att pensionsrättigheter som överförts från den ena maken till den andra och registrerats på dennes pensionskonto inte ger upphov till en motsvarande högre livspension hos mottagaren på grund av att denne trots delningen kommer att få del av grundskyddet inom ålderspensionssystemet i form av den föreslagna garantipensionen. Det nyss redovisade påpekandet från Riksskatteverket ingick i verkets remissvar med anledning av arbetsgruppens betänkande. Om jag har tolkat frågeställaren rätt önskar han besked om jag är beredd att i det fortsatta arbetet med reformering av det allmänna pensionssystemet överväga ett delningssystem för de aktuella åldersgrupperna, där garantipensionen beräknas utan hänsyn till den pensionsrätt som kan vara överlåten respektive mottagen. Det är min och regeringens uppfattning att ett system för delning av pensionsrättigheter skall införas för makar födda år 1954 eller senare och att möjligheten att införa ett sådant system även för makar födda under åren 1935--1953 skall övervägas. Den närmare utformningen av ett delningssystem är det för närvarande för tidigt att gå in på. Jag kan dock lova redan nu att den aktuella frågeställningen kommer att ytterligare belysas i det fortsatta arbetet.
Fru talman! Jag vill uttrycka mitt tack till statsrådet för svaret. Ur min synvinkel är svaret mycket tillfredsställande. Själv är jag mycket positiv till förslaget om delning av pensionsrätt mellan makar. Arbetsgruppen föreslog denna rätt för makar födda år 1954 och senare. Propositionen öppnar för en delning av pensionsrättigheter för makar som är födda åren 1935--1953, vilket jag är mycket positiv till. Det som något oroar mig har inte så mycket med förslagen att göra, utan det har med den allmänna debatten att göra. Det framkommer också av Riksskatteverkets remissvar att man kanske avstår från att dela denna pensionsrätt därför att man tror att det kan påverka garantipensionen. Det är ju ingen mening att avhända sig en pensionsrätt om den som får pensionsrätten ändå skulle fått denna pension. Men min uppfattning är att de allra flesta som denna delning av pensionsrätten har någon betydelse för har livsinkomster som ligger över den inkomst som berättigar till en garantipension. Det vore därför mycket olyckligt om man skulle avstå från att dela pensionsrätten därför att detta tal kommit upp. Men nu sade statsrådet att han är beredd att verka för att den aktuella frågeställningen ytterligare belyses i det fortsatta arbetet. Det är jag mycket glad för.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att stimulera användningen av musikterapi i vården, enkannerligen i psykvården och demensvården. Det finns i dag ett antal behandlingsformer och som används för att bearbeta t.ex. psykiska besvär utan att ha språket som det väsentliga redskapet. De patienter som av något skäl har svårt att uttrycka sig med hjälp av talspråk kan ha svårt att dra nytta av psykoterapi som helt bygger på samtal. Musikterapi som Elisabeth Fleetwood tar upp i sin fråga, används i arbetet med bl.a. Enligt vad jag har erfarit är musikterapi en terapiform som uppskattas av många och som används på flera håll inom bl.a. hälso och sjukvården. Dessutom har jag genom Psykiatriutredningens rapport om Psykiatrin och dess patienter fått information om att de konstnärliga terapiformerna -- där musikterapi ingår -- börjar bli starkt efterfrågade på vissa håll. Jag vill framhålla att det inte ingår i regeringens uppgifter att rekommendera vårdgivare m.fl. vilka enskilda terapimetoder som de bör använda i vård och rehabilitering. Som Elisabeth Fleetwood vet innebär bestämmelserna i hälso och sjukvårdslagen att det är sjukvårdshuvudmännens ansvar att bestämma hur vården skall organiseras och vad den skall innehålla för att uppnå det övergripande målet om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen tidigare detta budgetår har vidtagit åtgärder för att öka tillgången till psykoterapi. Vi har tagit initiativ till att höja den särskilda ersättningen för psykoterapeutisk verksamhet som lämnas till sjukvårdshuvudmännen från 24,5 miljoner kronor för år 1993 till 39,5 miljoner kronor för innevarande år. Genom detta medelstillskott har patienterna fått ökade möjligheter att få psykoterapi till patientavgift och med högkostnadsskydd.

Fru talman! Den beskrivning som Elisabeth Fleetwood gjorde av ett fall där man haft glädje av denna metod är ett exempel som visar att man inte alltid kan använda -- låt oss kalla dem -- traditionella metoder, som jag snuddade vid i mitt svar. Det är väl inget tvivel om, vilket också Psykiatriutredningens rapport visade, att vissa patienter har glädje av denna form av behandling. Ett sätt att få mer kunskap om detta var i och för sig det utredningsarbete som bedrevs inom Psykiatriutredningen. Tankegångarna i samband med riksdagens behandling av den proposition om psykiatrin som under de närmaste veckorna kommer att behandlas här i riksdagen är att få till stånd en utredning som för första gången på mycket länge skall se över de metoder som används inom svensk psykiatrisk vård. Jag utgår från att detta är en av de saker som då tas upp.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig vilka åtgärder jag avser föreslå för att inlandssågarna skall få tillgång till nödvändiga virkesleveranser. Jag har vid flera tillfällen här i kammaren besvarat frågor om huruvida jag är beredd att föreslå några åtgärder som beror av staten helt eller delvis ägda företag. Jag har då sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledning att besluta i sådana frågor. En sådan fråga är just Assidomän AB:s virkesleveranser till inlandssågarna. Denna beslutsordning gäller såväl privat ägda som helt eller delvis statligt ägda företag. Jag ser därför ingen anledning att ingripa i denna beslutsordning som också gäller för Assidomän AB.
Fru talman! Jag tackar för svaret, även om det, som så många gånger tidigare, måste betraktas som tämligen enkelspårigt. Det ekonomiska livet är ibland mer komplicerat i verkligheten än i teorin. Det finns ingen riktig marknad när det gäller leveranser av timmer till de många inlandssågarna. Domän har i många kommuner en helt dominerande ställning, och skogsägarna har rätt att samverka i Skogsägarföreningen och kan på sitt sätt naturligtvis påverka leveranserna till inlandssågarna. De privata skogsägarföreningarnas virke räcker över huvud taget inte. Jag menar att Domän utnyttjar sin marknadsdominans som leverantör av virket. Samhället har satsat en hel del på att sågarna skall överleva. För vårt läns vidkommande är de elva stycken. De har betraktats som en ryggrad i kommunerna. I dessa samhälleliga satsningar ligger bl.a. lokaliseringsmedel och Nu hotas de flesta av de elva sågarna. Det handlar inte om att ingripa i en beslutsordning, utan det handlar om att diskutera hur virkesleveranserna skall klaras ut och hur problemen med sågarna skall kunna lösas.
Fru talman! Jag tror att Bengt Hurtig är väl medveten om den för närvarande rådande situationen vad gäller sågtimmer. Priserna är förhållandevis låga för råvaran, medan utpriserna från sågverken är goda. Det innebär att det råder brist på sågtimmer i och med att sågverksindustrin, men inte alltid skogsägarna, gör goda vinster. Jag noterar att det framgår av riksskogstaxeringen att det finns en betydande tillgång på skogsråvara i Norrland. Det gäller naturligtvis att få ut mer till sågverken och till industrierna för att därmed även kunna ge ökad sysselsättning. I de aktuella fallen vill jag påpeka att Assidomän måste agera rationellt som ett enskilt bolag. Assidomän har gjort så tidigare. I årsredovisningen har man aviserat sina intentioner. Det är inte så att sågtimret för Assidomän ligger kvar i skogen, utan det är fråga om vilket sågverk som sågtimret skall sågas på. Jag tycker inte att vi skall sätta ort mot ort i respektive del av Norrland. Jag noterar att 45 % av leveranserna av sågtimmer i Arvidsjaur/Arjeplog kommer från Assidomän. Men jag anser samtidigt att det borde finnas möjligheter att få sågtimmer från andra delar av bestånden. Vi kommer att fortsätta att föra den redan påbörjade dialogen med sågverken. Vi avser att ta fortsatta initiativ i samtalen. Men de måste ske på frivillig basis där bägge parterna är beredda att hjälpa till att få fram mer timmer från skogen.
Fru talman! Det är i alla fall något att man är beredd att ställa upp i de diskussionerna. Näringsdepartementet ut ett pressmeddelande. Av pressmeddelandet framgår att bolaget har gjort klart för regeringen att den privata sågverksindustrin stärks av sammanslagningen. Det nya bolaget skall på kommersiella grunder fortsätta diskussionerna med övriga intressenter i skogsindustrin i frågor som rör den svenska virkesmarknaden. Detta meddelande uppfattas delvis som ett stöd för att man på kommersiella grunder skall få möjlighet att köpa timret av en så stor leverantör som Det är lätt att prata om marknadsmässiga villkor och grunder. Men det förutsätter att det finns en konkurrenssituation och ett realistiskt utbud som ligger i rimlig närhet av sågarna. Man skall inte tvinga sågarna att köpa fastigheter från Domän eller timmer från andra producenter som ligger långt bort från sågarna och därigenom få höga transportkostnader.
Jag får erinra om de tidsregler som gäller.
Fru talman! Först vill jag gå tillbaka till sammanslagningen av Assidomän. Där fanns redan i årsredovisningarna markerat vilka intentioner som fanns, dvs. att av rationaliseringsskäl nyttja litet mer av råvaran i befintliga egna anläggningar. Däremot gjorde sammanslagningen att fokus flyttades från sågverk till pappers och massaindustrier. I ett läge där sågtimret betalas utomordentligt väl vill alla ha mycket, medan i lågkonjunkturer vill de ha mindre. Det gäller att få fler aktörer än Assidomän att flytta sågtimret ut ur skogarna. Det kan delvis vara en fråga om pris. Jag noterar att 55 % av sågtimret i Arvidsjaur/Arjeplog faktiskt kommer från andra leverantörer och att det finns en uppbyggnad av skogsråvara i Norrland.
Fru talman! Om det vore fråga om pris skulle inte Assidomän slå fast att de kommer att ta hand om huvudparten av virket för egen del. Det skall ske oavsett priset. Då utnyttjar Assidomän en dominerande ställning som leverantör av råvaror. Det kan rimligen inte vara i enlighet med de marknadsekonomiska principer som Per Westerberg i andra sammanhang brukar tala för.
Fru talman! Jag uppskattar Bengt Hurtigs mycket starka inlevelse i de marknadsekonomiska principerna. Självfallet försöker Assidomän som varje rationellt kommersiellt bolag att göra det som bäst gynnar företagets egna intressen. Skulle företaget långsiktigt få mer betalt för sågtimret utanför koncernen är det naturligtvis mera rationellt att sälja det där. Däremot är det inte rationellt att göra kortsiktiga affärer genom att under en akut högkonjunktur sälja av sågtimmer i större utsträckning är vid en lågkonjunktur. Det skulle inte vara lönsamt för företagsgruppen i sig. Det råder inte någon statlig skyldighet vid sågtimmerförsörjning. Vi vill ta till vara hela det råvarubestånd som finns för att ge sysselsättning och arbetstillfällen i Norrland men också skälig ersättning till respektive ägargrupp.
Fru talman! Det är uppenbart att det för närvarande saknas en riktig marknadsekonomisk situation. Det är självklart att den nya koncernen i första hand ser till sina egna intressen. Förut hade Domänverket ett regionalpolitiskt ansvar som i princip nu är borta. Detta faktum leder inte säkert till att vi får någon maximal samhällsekonomisk effektivitet i den delen av landet. Samhället får ta på sig en mängd kostnader för att 5--10 av sågverken måste bomma igen. Då blir det naturligtvis en belastning på Arbetsmarknadsdepartementets budget och den sociala budgeten osv. De sågverken har ansetts vara en ryggrad i Norrlands inlands näringsliv. Vi har ett samhällsekonomiskt ansvar att de kan få fortsätta i så stor utsträckning som möjligt.
Fru talman! Det är inte så att sågtimret från Sydsverige. Det är bara fråga om var sågtimret skall sågas, antingen vid något av Assidomäns sågverk eller något av de privata inlandssågverken eller kustsågverken. Då skapas sysselsättning där. Jag är helt övertygad om att det, i enlighet med riksskogstaxeringens klart belysta redovisning av råvarutillgångarna i skogen i Norrland, med bättre prisbildning borde finnas möjligheter att få fram mer sågtimmer som totalt sett ger fler arbetstillfällen. Men även här behövs det god vilja från alla inblandade parter för att hjälpa till att få fram sågtimmer till industrin.
Herr talman! Då måste Assidomän vara beredd att diskutera priset. Den sysselsättningseffekt som eventuellt kan uppstå i de stora bulksågverken, som tillverkar grova dimensioner som skickas till arabvärlden, är betydligt mindre än den som kan uppstå i de mindre sågverken med en hög förädlingsgrad. Däri ligger ett samhällsekonomiskt ansvar.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Visst skall Assidomän diskutera priset. Det gäller att få fram mycket sågtimmer. Det är inte i första hand sysselsättningen utan det är förädlingsvärdet som vi skall leva av och som skapar välfärden. Det måste göras rationellt. Jag tror att det går att få fram mer sågtimmer i Norrbotten och Västerbotten, precis som riksskogstaxeringen pekar på.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig om jag är beredd att verka för ytterligare stöd till innovatörer och uppfinnare, utöver bildandet av stiftelsen Innovationscentrum med medel från Innovationsverksamhet har stor betydelse för att öka tillväxt, sysselsättning och förnyelse i ekonomin. Nivån på innovationsverksamheten är beroende av såväl enskilda personers förmåga och kompetens som ett klimat som främjar och premierar kunskap, kreativitet och förnyelse. Det finns inget enkelt sätt att främja innovationer, eftersom en rad olika faktorer samverkar. Det mest grundläggande är dels att det finns goda allmänna förutsättningar för företagen, dels att utbildningsnivån är hög. Regeringen har initierat en rad åtgärder av generell karaktär. Dessa omfattar bl.a. skattereformer, skärpt konkurrenslagstiftning, privatisering, avreglering och reformering av regler som hämmat ett effektivare resursutnyttjande. Vidare har regeringen tillfört marknaden för både riskkapital och riskvilligt kapital ökade resurser. Exempel på sådana åtgärder är nyföretagarlånet, teknikbrostiftelserna och Innovationscentrum. Regeringen har för avsikt, som redovisats i årets budgetproposition, att uppdra åt NUTEK att lämna förslag på olika insatser för att stimulera innovationsverksamhet. De åtgärder som kan övervägas är t.ex. att genomföra Innovationsutredningens förslag om årlig innovationsvecka, stipendier och framtagning av undervisningsmaterial avseende innovationer och uppfinnares arbete. Regeringen avser att ge Innovationscentrum riktlinjer för att, utöver innovationsstödet, även finansiera sådan verksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Ganska ofta får vi nu för tiden rapporter i TV och i andra massmedier om att dagens innovatörer har det rätt jobbigt. De har svårt att själva skörda frukterna av sin idé eller sin uppfinning liksom även att låta den komma det svenska näringslivet till del. Det verkar att vara krångliga vägar att gå för att få en produkt erkänd, betrodd och insatt i produktionen. Många idéer har därför antingen hamnat i papperskorgen, fångats upp av utländska uppköpare eller lagts i någon skrivbordslåda. Orsaker till att nya innovationer inte har lett till något nyföretagande är bl.a. svårigheter att få fram riskkapital till innovationsprojekt i tidiga stadier och att byråkratin tar i anspråk resurser som skulle kunna användas konstruktivt i företaget, att uppfinnare nedvärderas socialt, att skatteregler inte gynnar uppfinnare och finansiärer och att uppfinningar exporteras i stor skala utan att tas till vara i svenskt näringsliv. Men det verkar vara en omsvängning på gång i skuggan av kris, lågkonjunktur och arbetslöshet, och det är ju bra. Regeringen har, som näringsministern också påpekar, vidtagit en mängd åtgärder för att generellt förbättra företagsklimatet: skärpt konkurrenslagstiftning, avreglering, förbättrade skattevillkor för företagande m.m. Innovationsutredningen föreslog en rad åtgärder för att förbättra innovationsklimatet i Sverige. Bl.a. föreslogs att royaltyinkomst skulle skattebefrias de två första åren och därefter beskattas som inkomst av kapital. Det skulle höja innovationstakten och minska förutsättningarna för att placera royaltyinkomster utomlands. Jag vet att det fordras intresse, engagemang, kunskap, fantasi, kreativitet och en mängd andra goda egenskaper för att kunna bedöma om en idé är gångbar, men åtgärder som exempelvis skattebefrielse av royaltyinkomster skulle enligt min uppfattning innebära att fler idéer prövades till gagn för näringslivet och den svenska ekonomin. Är näringsministern beredd att verka också för en sådan förbättring för innovatörerna?
Herr talman! Det senare förslaget är inte det som jag själv främst är inställd på att driva. Det som jag främst vill driva är i stället det s.k. riskkapitalavdraget, som jag själv har initierat utredningar av. Det var också ett av Innovationsutredningens huvudförslag. Detta förslag grundar sig på det amerikanska s.k. business-angel-systemet, som är ett sätt att få en skattekredit om man är beredd att i minst fem år binda kapital i tidiga innovationsskeden. Det har stått för finansieringen av ungefär 80 % av mindre utvecklingsprojekt i USA under senare år och har därmed varit utomordentligt framgångsrikt. Jag vill gärna försöka skapa förutsättningar för att finansiera ett sådant program inom ramen för statsbudgeten. Det misslyckades vid det gångna årsskiftet, men jag driver frågan alltjämt. När det gäller övriga åtgärder som vi har vidtagit vill jag nämna att det är fråga om en flerdubbling av insatserna för innovations och uppfinnarverksamheten. Vi har också gjort insatser för teknikspridning genom att utifrån de bästa exempel som vi har kunnat se i andra länder försöka ''gifta samman'' entreprenörerna med forskarna för att backa upp avknoppningar från stora företag, så att man kan få fram nya projekt och nya produkter och därmed ny teknik. Det tar dock tid innan denna typ av åtgärder hinner verka. Det har gjorts väldigt mycket i detta sammanhang under de senaste åren, och det är egentligen riskkapitalavdraget som jag själv saknar i arsenalen för att skapa ett utomordentligt konkurrenskraftigt innovationsklimat i Sverige.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att dessa frågor kommer upp och att näringsministern är beredd att satsa på innovatörerna. När jag är ute på olika håll i landet kommer väldigt många fram med sina problem just på detta område. Man vet inte riktigt vilka vägar man skall gå. Man har mycket bra idéer men ont om pengar, och man vet inte hur man skall kunna få fram sin idé till en verklig produkt. Om vi kan få tag i alla dessa goda idéer, tror jag att vi ännu bättre skulle kunna hjälpa Sverige på fötter. Jag tror att vi i Sverige är ganska duktiga. Om vi kan göra något som leder till att innovatörerna känner att de har en kanal för att nå fram med sina projekt, tror jag att vi kan hjälpa väldigt många.
Herr talman! Jag tror dock att man först skall vara klar över att inte alla idéer och uppfinningar är bra. Det är en utomordentligt smärtsam och svår uppgift att sortera ut vad man kan stödja och satsa på. Jag är därför ytterst attraherad av tanken på riskkapitalavdraget. Genom ett sådant skulle många privata intressenter kunna göra utvärderingar, och därmed skulle det också kunna bli många att söka stöd från. När det gäller de aktuella åtgärderna vill jag bara peka på att det den 1 februari i år inrättades en het linje till NUTEK med ett 020-nummer. Genom den kan man få möjlighet till råd och dåd från staten på det här området. Det är vidare så att ett antal som inte har fått stöd kanske borde ha fått det samtidigt som kanske många får stöd utan att de borde ha fått det. Det är oundvikligt inslag i den process som förekommer i ett sådant här sammanhang.
Herr talman! När det gäller finansieringen finns det en brist på s.k. grodd och startkapital, som kan fungera som en länk innan projektet har kommit i gång. Det är i denna gråzon som många tappar tron och lusten att fortsätta. Dessutom kan signalerna där gå till intressenter i andra länder som kan vara villiga att stödja ett projekt. Kommer det som näringsministern säger och alla de åtgärder som har blivit vidtagna och som kommer att vidtas att minska grodd och startkapitaltiden?
Herr talman! Jag vill först säga att de årliga anslagen till det direkta innovationsstöd som förmedlas via NUTEK:s innovationscentrum har drygt tredubblats. De s.k. teknikbrostiftelserna är satsningar därutöver, där man speciellt försöker att få ut mer av produkter från högskolornas högteknologiforskning, inte bara akademiska uppsatser utan sådant som kan ge verkliga jobb och investeringar. När det gäller grodd och startkapital har vi gjort en mycket kraftig ökning, och det gäller att försöka utvärdera resultatet av detta, så att man inte tar alltför många steg samtidigt. Vad beträffar royaltyintäkterna vill jag kort bara nämna att det i Sverige i stort sett råder en balans mellan intäkter och utgifter vad gäller royaltyer, där vår mycket stora läkemedelsindustri står för en stor del. Därmed är inte sagt att läget inte kan bli bättre. Det kan det bli.

Fru talman! Den här våren har varit extra arbetsam för konstitutionsutskottet. Sammanträdena har varit många och långa. Innan riksmötet är till ända har KU, såvitt nu kan bedömas, lagt fram 51 Riksdagsutredningens tre betänkanden och barnpornografifrågan har ökat KU:s redan stora arbetsbörda. Och granskningen har i år omfattat fler anmälningar än någon gång tidigare. Jag vill på hela utskottets vägnar tacka vår skickliga personal på KU:s kansli för extra ansträngningar och mycket arbete på kvällar och veckoslut. Vi vet att er arbetsbörda den här våren har varit exceptionellt stor. Mina partikamrater i KU kommer på de olika sakområdena av granskningsverksamheten att närmare beröra utskottets uttalanden i några väsentliga frågor samt att närmare utveckla de socialdemokratiska reservationerna. Jag kommer i min inledning att ta upp några principiella och allmänna synpunkter på granskningsverksamheten. Årets granskning har omfattat totalt 46 ärenden, och i dessa har funnits 39 granskningsanmälningar. Av de 46 ärendena har KU avgjort 38. Av de återstående ärendena har 7 skjutits till hösten. De har samtliga att göra med bank och finanskrisen. KU vill bl.a. att pågående rättsutredningar skall vara över innan utskottet slutför sin granskning. Ett ärende har återtagits. Granskningen av regeringens upphandling av konsulter tas upp i ett särskilt granskningsbetänkande senare i vår. Av de 38 ärenden som KU har slutgranskat föreligger full politisk enighet i 28 ärenden. Utskottet har gjort en ingående granskning av regeringens handläggning av privatiseringen av statligt ägda företag och en speciell granskning av försäljningen av statens aktier i företaget Celsius. Utskottet har inte från konstitutionella utgångspunkter funnit några skäl till kritik. Fyra statsrådsuttalanden har särskilt granskats. Utskottet står enigt bakom slutsatserna av verkställd granskning i den delen. Fru talman! Jag har velat göra dessa påpekanden, därför att det i debatten på visst håll görs gällande att KU partipolitiserar granskningen. Men faktum är att stora och viktiga sakfrågor och kontroversiella statsrådsuttalanden har kunnat avgöras i full politisk enighet. Svenska folket har en stark känsla för rättssäkerhet; en stark känsla för att allt skall gå rätt till. Granskning av dem som fått och utövar politisk makt är ett viktigt inslag i vår demokrati. Riksdagens konstitutionsutskott har, enligt grundlagen, skyldighet att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU har därmed en mycket viktig uppgift i vår demokrati. Ett organ med så utomordentligt stora maktbefogenheter som regeringen måste naturligtvis kontrolleras ingående och fortlöpande. Och den kontrollen kan bara anförtros folkets valda representanter. När utskottet fullgör sin uppgift enligt grundlagen och granskar regeringen eller ett statsråd i en viss fråga, skall det inte uppfattas som liktydigt med kritik. En annan sak är att granskningen kan leda fram till kritik. Slutsatsen kan emellertid också bli att det inte finns grund för någon erinran. De flesta anmälningar resulterar inte i kritik. Jag tycker att det är viktigt att anmälningar görs, när någon ledamot av riksdagen anser att en fråga bör utredas och granskas av KU. Det är bättre att en anmälan görs, så att en granskning kan äga rum, än att frågorna kring en misstänkt felaktig handläggning inte får något svar. Att det är borgerlig majoritet i KU har inte i något fall hindrat att en socialdemokratisk anmälan lett till utredning och granskning. Jag utgår från att det var på samma sätt i KU med socialdemokratisk majoritet, nämligen att alla anmälda ärenden blev föremål för granskning oavsett från vilken politisk sida de kom. Detta arbetssätt är en styrka för demokratin. Konstitutionsutskottets granskningsuppgift är en demokratisk tillgång som är värd respekt. Från moderathåll agerar man nu på ett sätt som förringar konstitutionsutskottets verksamhet. Våldsamma personangrepp riktas mot mig, när jag fullgör min i Sveriges grundlag ålagda uppgift att leda granskningen av regeringen. För att inga missförstånd skall uppstå, vill jag upprepa att det är från moderat håll som kritiken kommer. Andra partier har inte kritiserat och handlat på samma sätt som Moderaterna. Fru talman! Så länge KU granskade socialdemokratiska regeringar och statsråd var allt i sin ordning. Kritiska uttalanden mot socialdemokratiska statsråd applåderades av moderata tidningar. Men när konstitutionsutskottet börjar granska moderata statsråd svallar känslorna okontrollerat över både på statsministern och det ledande moderata pressorganet. Och man tycker från moderathåll i KU att utfrågningarna med Anders Björck tog för lång tid, att frågorna upprepades etc., etc. Granskningen stämplas som ren partipolitik och som ett uttryck för KU-ordförandens revanschhunger och intellektuella otillräcklighet. Det är väl inte uteslutet att man har rätt på den sista punkten. KU:s granskning av statsrådens innehav av aktier betecknas som en personkampanj mot statsrådet KU:s granskning av JAS-kraschen i Stockholm stämplar man som rena larvigheten. KU:s arbete för att skydda oskyldiga barn mot våld, tortyr och andra sexuella övergrepp -- ett arbete som för övrigt stöttats inte bara av Folkpartiet -- är ett intensivt utnyttjande av den allmänna indignationen över barnpornografin. Fru talman! Jag är helt övertygad om att om konstitutionsutskottet låtit bli att granska statsrådens aktieaffärer, regeringens anlitande av konsulterna JKL, KREAB och Gramma, JAS kraschen och struntat i att rätta till den moderata justitieministerns passivitet i barnpornografifrågan, då hade moderaternas kritik mot KU och mig personligen uteblivit. Kanske jag t.o.m. då hade fått ett alldeles speciellt vänligt hedersomnämnande på Svenska Dagbladets ledarsida. Men, fru talman, det exceptionella inträffar att landets statsminister skriver brev till riksdagens konstitutionsutskott, som om det vore han som bestämde över riksdagen och KU. ''Jag förutsätter'', skriver statsministern, och han kräver att det utskott som har regeringsformens uppdrag att granska honom och regeringen i stället skall granska KU:s ordförande. Det finns ingen rättslig eller konstitutionell grund för Carl Bildts agerande. Aldrig förr i riksdagens historia har det förekommit att en statsminister på detta grundlagsstridiga -- och arroganta och överlägsna -- sätt har ingripit i konstitutionsutskottets arbete och granskningsuppgift. Det hedrar i och för sig Men det hade faktiskt varit på sin plats att alla partier hade hjälpt till att mer aktivt hävda KU:s integritet och tagit avstånd från statsministerns brev. Det var faktiskt på det sättet, fru talman, att när det var en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk statsminister -- och en socialdemokratisk majoritet i KU -- då uppträdde KU enigt. Det kan utskottets vice ordförande bekräfta. Då bemötte KU ett mycket mindre allvarligt försök av medarbetare till Olof Palme att lägga sig i KU:s arbete. Det är utomordentligt förvånande att de som i andra sammanhang är noga med att hävda utskottets integritet nu är så pinsamt tysta. Fru talman! Jag vill på den socialdemokratiska KU gruppens vägnar deklarera följande: Eftersom vi stöder oss på grundlagen kommer vi att hävda vår rätt och skyldighet att fullgöra vår uppgift enligt 12 kap. 1 § regeringsformen att granska statsministern och statsråden. Vi tillbakavisar statsministerns försök att styra KU:s och riksdagens arbete. Fru talman! Jag vill dessutom personligen för riksdagens ledamöter och för svenska folket klart deklarera att Sveriges statsminister får ta till vilka ord och uttryck som helst för att solka ner min heder. Det kommer inte det minsta att påverka mitt granskningsarbete av den regering som Carl Bildt leder. Varför inte? Jo, av följande skäl: En demokrati som vill överleva måste kontrolleras och granskas; man måste sätta gränser. Maktfullkomlighet, överhetsfasoner och arrogans måste motarbetas var det än förekommer, såväl i socialdemokratiska led som i borgerliga led. Jag har ägnat hela mitt liv åt folkrörelsearbete och politiskt arbete. Jag har tillhört denna riksdag i 25 år. Men jag har aldrig någonsin blivit utsatt för en så lumpen och dyster kritik som från landets statsminister därför att jag fullgör min uppgift enligt regeringsformen, att granska regeringen. Jag har den bestämda uppfattningen, fru talman, att makten måste kontrolleras i en demokrati. Det må vara socialdemokratisk makt eller borgerlig makt. Statsråd i alla regeringar skall ständigt känna och veta att någon alltid har ögonen på dem. En slätstruken granskning, som inte vågar sätta tänderna i maktens alla delar, är skadlig för demokratin. Ett konstitutionsutskott som inte får arbeta fritt och självständigt är också till skada för demokratin. Passivitet i granskningshänseende är måhända behagligt och bekvämt för maktens utövare. Men passiviteten kan leda till att medborgarnas aktivitet och uppmärksamhet avtar. Och det är i det långa loppet till skada för det demokratiska arbetet. Det är därför som den socialdemokratiska riksdagsgruppen ser så utomordentligt allvarligt på statsministerns maktfullkomliga försök att styra riksdagens konstitutionsutskott. Riksdagsgruppen har genom sin gruppledare Jan Bergqvist nu på morgonen lämnat in en anmälan till KU med begäran att granska statsminister Carl Bildts agerande. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets skrivning i betänkandet KU30 med undantag av de avsnitt där det föreligger socialdemokratiska reservationer. I dessa fall vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 7 och 8.

Fru talman! Det är som vanligt numera ett omfattande betänkande som konstitutionsutskottet har levererat till riksdagen, ett betänkande som spänner över de mest skilda ämnesområden. Det är lätt för mig att instämma i ordförandens tack till kansliet för det energiska arbete som man har lagt ned för att tillgodose utskottets ledamöters önskemål i alla möjliga frågor. En del av frågorna har rent kvantitativt varit mycket omfattande. Det har för mig som har suttit med länge i konstitutionsutskottet varit intressant att följa utvecklingen genom åren. I början av 70-talet höll konstitutionsutskottets granskningsverksamhet i stort sett på att upphöra. Betänkandena var korta. Debatten i kammaren tog någon timme. Det var få ärenden som man tog upp som var kontroversiella. Det var relativt sällsynt med reservationer. Under 70-talet expanderade granskningen. Det började med IB-affären och så småningom lades det ena till det andra. Utskottets verksamhet har sedan under åren bibehållits på den kvantitativt omfångsrika nivån. Det verkar som om den nya inriktning vars grund alltså lades i början av 70-talet kommer att fortsätta. Det har visat sig att det finns ett behov av en granskning av det här slaget. I varje fall finns det ett utrymme för den i vårt parlamentariska liv.

Trots att det nu finns många olika sätt att utkräva ansvar av en regering -- vi har möjligheter till misstroendeförklaring, vi har interpellations och frågeinstitutet och vi har de ständigt pågående debatterna här i kammaren -- har det funnits utrymme för konstitutionsutskottets granskning. Den är ganska unik, även om det nu börjar finnas länder som efterliknar oss. Vi hade för inte länge sedan besök från Norge, där man nu infört något liknande. Som jag uppfattat det -- det tror jag är en grund för att konstitutionsutskottet kan verka som det gör -- verkar utskottet, som jag brukar säga, i gränslandet mellan politik och juridik. Utskottet skall granska hur statsråden har sköttt sina ämbeten, men det behöver inte vara misstankar om direkta felaktigheter som leder till att ett granskningsärende tas upp. Det kan finnas intresse av att få frågor ytterligare belysta i detalj, sådana frågor som har flaxat snabbt förbi i kammaren och där det kan behövas en fördjupad insyn. Det finns en politisk aspekt på granskningen. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att det regelmässigt är från oppositionen som de flesta granskningsanmälningar strömmar in. Jag ser inget konstigt i det i och för sig. Det är oppositionens uppgift att hålla tummen i ögat på en sittande regering. Vi kan konstatera att alla dessa anmälningar i de flesta fall inte lett till några anmärkningar eller ens till förslag om anmärkningar mot statsråd.

Det har varit en särskild stark ström av anmälningar i år från socialdemokratisk sida. Man kan konstatera en förändring över åren, nämligen att ett stort antal anmälningar numera inte enbart kommer från konstitutionsutskottets ledamöter utan också från andra ledamöter av riksdagen. Det var ganska ovanligt på 70-talet att någon utanför Man kan också konstatera att vissa frågor under senare år har kommit att framstå som ''evergreens''. De återkommer år efter år. Det gäller flyktingpolitiken, vapenexporten -- för att ta ett par av de mer påtgaliga exemplen. Det är naturligtvis inte heller en tillfällighet. Det beror på att dessa ärenden är känsliga. De är viktiga. Det är naturligtvis -- t.ex. när det gäller vapenexporten -- vanskliga avgöranden som varje regering har att fatta i de frågorna. För den skull är det naturligtvis särskilt viktigt att det efterhand görs en ordentlig genomlysning av hur regeringen har tillämpat den lagstiftning som riksdagen har antagit. En betydande del av betänkandet i år handlar om konsekvensanalyser.

Man kan säga rent allmänt att vi i våra dagar lider av att framsyntheten inte har varit så stor tidigare. Samtidigt är det naturligtvis en oerhört vansklig uppgift att i varje större fråga mer detaljerat och säkert ange vad som blir den långsiktiga konsekvensen av ett visst handlande. Men det är oerhört viktigt att ögonen ständigt hålls öppna och att det görs allvarliga försök från förslagsställarna och beslutsfattarna att bedöma den långsiktiga effekten av vad som görs. Vi kan konstatera i t.ex. den långdragna striden om Öresundsbron att det aldrig hade behövt bli så som det har blivit, om ärendet hade handlagts på ett framsynt sätt, om de som en gång i tiden fattade beslutet om Öresundsbron på förhand, innan beslutet fattades, hade utrett de konsekvenser ett brobygge skulle få. Jag tar detta som ett konkret och mycket belysande exempel. Det är en alldeles galen ordning att man först fattar ett beslut om en sådan jätteanläggning och först därefter sätter tänderna i de verkligt svåra problemen. Då får vi en mycket märklig beslutssituation, dvs. att man beslutar på ett bristfälligt underlag. Man är sedan ändå tvungen att ta fram ett ordentligt beslutsunderlag, samtidigt som man är bunden av det tidigare beslutet. Detta är ett besvärligt område, och det kommer att krävas mycken energi och mycken framsynthet i framtiden om man skall klara konsekvensutredningar på ett vettigt sätt. Någon fullständighet kan man naturligtivs aldrig kräva. Rent allmänt skulle jag vilja säga att jag nästan tror att konstitutionsutskottets granskningsverksamhet håller på att nå sitt maximum. Jag tror inte att det är så mycket mer som ett konstitutionsutskott, som samtidigt skall vara ett ärendeberedande utskott, klarar av i det normala riksdagsarbetet. Det är viktigt för framtiden att man väljer att lägga energi på sådana frågor som är viktiga och som kan ha betydelse, inte bara för stunden utan också för hur den politiska verksamheten särskilt på regeringsnivå skall bedrivas framöver. Det finns i betänkandet flera saker som för mig som inte skall delta så mycket mer i debatten i dag är intressant att ta upp till närmare belysning. Jag tycker för min del att det är bra att vi är eniga på de flesta punkter. I de flesta fall har anmälningarna inte mynnat ut i någon anmärkning, det är angeläget att understryka. I andra fall finns det en mild kritik som vi har varit ense om. Det är också viktigt att understryka att vi kan bli ense i konstitutionsutskottet. Sedan har socialdemokraterna, som jag ser det, med ljus och lykta sökt efter stridsämnen, för det är naturligtvis tacksamt för en opposition att kunna lyfta fram någonting och blåsa upp det så mycket som möjligt. De båda ärenden där socialdemokraterna märkligt nog fått stöd av Ny demokrati och Vänstern, och där vi har tvingats att reservera oss, är mycket märkliga. Det gäller en anmärkning mot försvarsministern om att han inte förhindrade JAS-katastrofen. Det är en mycket märklig anmärkning som socialdemokraterna och de övriga vill rikta mot försvarsministern. Han hade ingen kännedom om att uppvisningen skulle äga rum. Även om han hade haft kännedom om det, hade han inte kunnat ingripa. Det här är en sak som gör sig naturligtvis i den allmänna debatten, men det finns inte, som jag ser det, ett uns av underlag för den anmärkning som majoriteten här riktar mot försvarsministern. Detsamma gäller bytet av chefskapet på Finansinspektionen. Vi har gått igenom ärendet mycket noga, och vi har funnit att Anders Sahlén hade fått ett annat erbjudande som han accepterade. Därefter blev det ett chefsbyte. Hade Anders Sahlén inte accepterat erbjudandet, hade det inte blivit något chefsbyte. Så enkel var den saken. Till yttermera visso är det ganska märkligt att socialdemokraterna är så ängsliga för att regeringar bryr sig om vilka generaldirektörer som är tillsatta och hur de utför sitt arbete. Det var ju socialdemokraterna som var pådrivande när den nuvarande lagstiftningen infördes, som gav regeringen större befogenheter än tidigare. I gamla tider var ju chefstjänstemännen praktiskt taget oavsättliga. Enligt gammal svensk tradition och ämbetsmannatradition skulle de tjäna vilka regimer som helst och följa lagen. Man skulle inte ingripa mot dem på politisk väg. Om en chefstjänsteman i något ämbetsverk gjorde fel eller om en politiker ansåg att han hade gjort fel, skulle lagstiftningen ändras. Också här finner socialdemokraterna anledning till anmärkning mot ansvarigt statsråd, vilket är svårt att förstå. Jag vill yrka bifall till reservationerna 5 och 6. En annan fråga som har kommit att överskugga hela KU-granskningen är ett gräl som har uppkommit mellan KU:s ordförande å ena sidan och statsministern och statsrådet Dinkelspiel å andra sidan. För min del har jag aldrig riktigt begripit detta gräl, men jag förstår ju att det är viktigt, eftersom ordföranden tar till sådana indignerade brösttoner. Detta har inte varit något ärende hos KU, men det har tydligen blivit det nu genom den anmälan som vi fick höra om i dag. Jag har i stort sett ställt mig vid sidan av den diskussionen. Det är en debatt som kontrahenterna borde föra inför öppen ridå i pressen och gärna i TV. I botten ligger en del insinuationer som förekom i Aftonbladet om att regeringsledamöter kunde ha skott sig på att Volvoaffären upplöstes. Det är naturligtvis inte bra att komma med sådana insinuationer. Vi har sett på ärendet i sak, och då visade det sig att det inte finns någon anmärkning att rikta emot regeringen. Sedan har debatten kommit att handla om vem som har sagt vad och var. Enligt mitt sätt att se är inte detta bra för konstitutionsutskottets anseende. Det för ner själva granskningsidéen på en rätt låg nivå. Det beklagar jag. Med undantag av reservationerna 5 och 6 yrkar jag att utskottets anmälan godkänns.

Fru talman! Tredje vice talmannen har lång erfarenhet av arbetet i KU. Han har varit ordförande, vice ordförande och han är därtill en erkänd statsvetare. Han gjorde sig känd under socialdemokratiska regeringsår som en aktiv utfrågare och granskare av socialdemokratiska statsråd. Men när statsminister Carl Bildt går långt i arrogant uppträdande mot riksdagens granskningsorgan och ger instruktioner till hur KU skall uppträda, då inträffar det märkliga att Bertil Fiskesjö inte reagerar det minsta. Han säger att han vill stå vid sidan av. Det är inte bra för KU:s anseende och inte heller för riksdagens anseende om inte granskningsorganet självt reagerar. Statsministern försöker faktiskt i sitt brev att påverka konstitutionsutskottet. Han ger instruktioner till KU hur vi ledamöter skall svara mot den av konstitutionen ålagda skyldigheten för utskottet att granska statsråd. Bertil Fiskesjö ville inte kommentera mitt påpekande om att Olof Palme och hans regering fick en tillrättavisning då han som statsminister genom sina medarbetare ifrågasatte KU:s sätt att förvara hemliga handlingar. Då reagerade utskottet i sin helhet, inklusive Bertil Fiskesjö, mot inhoppet som hade sin orsak i att statsministern ville orientera sig. KU var mycket bestämd i sin kritik. Man erinrade om att det är KU som skall granska regeringen och inte tvärtom. Man uttalade att det inte ankommer på regeringen eller regeringens kansli att utöva tillsyn över riksdagen och dess utskott. Men när nuvarande statsminister Carl Bildt lägger sig i utskottets arbete på ett långt mer flagrant sätt och när det från moderathåll kallas för tjafs, då hörs det ingen protest ifrån den borgerliga majoriteten i KU. Det är det som är så utomordentligt svagt. Jag vill t.o.m. säga att detta är pinsamt, Bertil Fiskesjö, inte bara för KU utan det är också pinsamt för tredje vice talmannen. På den här punkten känner jag inte igen Bertil Fiskesjö. Vi har arbetat väldigt många år tillsammans. Jag vet inte varför inte det rättskaffens sinnelag och den trohet mot konstitutionen som har präglat Bertil Fiskesjö under hela hans tid i riksdagen inte höll i sig när det blev aktuellt att värdera Carl Bildts brev.
Fru talman! Jag vidhåller att den här debatten inte är bra för KU:s anseende, och jag vidhåller att den är onödig. Den borde ha förts i andra forum, och det gäller samtliga inblandade. Ingen kan hindra ens en statsminister att skriva brev till konstitutionsutskottet. Vi får ju mängder av brev, som ordföranden vet. På den senaste listan, som bordlades vid vårt senaste sammanträde, var statsministerns brev upptaget bland alla andra brev. Enligt mitt sätt att se är det ett lämpligt sätt att behandla det på. Självfallet skall inte statsministern blanda sig i konstitutionsutskottets arbete. Det gäller oavsett vem som är statsminister, men man kan inte hindra en statsminister från att uttrycka meningar. Det gjorde Olof Palme många gånger. När det gäller det ingrepp som konstitutionsutskottet tidigare reagerade emot och som ordföranden refererade till, var detta ett försök att kontrollera utskottets kansli, vad kansliet hade för sig, hur man bevarade hemliga handlingar och liknande ting. Det har såvitt jag vet inte den nuvarande statsministern försökt sig på. Konstitutionsutskottets ordförande berörde inte de övriga frågor som jag tog upp. För den skull skall jag inte fortsätta att diskutera dem. Jag vidhåller alltså vad jag har sagt, att jag tycker att hela den här affären, som nu blivit ett granskningsärende, borde ha klarats av mellan utskottets ärade ordförande och de berörda regeringsmedlemmarna i andra forum än i konstitutionsutskottet. Om ordföranden betraktar ett sådant uttalande som något slags eftergivenhet eller feghet är jag mycket förvånad. Jag skulle naturligtvis kunna ta till mycket hårdare ordalag om jag ville, och de skulle då drabba åt litet olika håll. Men jag föredrar att vara förhållandevis återhållsam i en debatt av det här slaget, som egentligen inte angår vare sig KU eller mig.

Fru talman! Jag måste få fråga Bertil Fiskesjö: Vad är det som skiljer i konstitutionellt hänseende mellan en socialdemokratisk statsminister och en moderat statsminister? För tio år sedan var Bertil Fiskesjö med om att tillrättavisa den socialdemokratiske statsministern i ganska hårda ordalag. Men när Carl Bildt så att säga gör sig skyldig till ett långt mer flagrant övergrepp på KU och riksdagens integritet, vill tredje vice talmannen och vice ordföranden i KU stå vid sidan om. Då tycker Bertil Fiskesjö att han inte har med frågan att göra. Det är i detta som jag inte riktigt hänger med, så frågan till Bertil Fiskesjö om skillnaden kvarstår faktiskt. Fru talman! Jag vill bara ta upp de två ärenden som Bertil Fiskesjö ansåg vara märkliga och som vi socialdemokrater skulle ha sökt efter med ljus och lykta för att kunna föra upp på KU:s bord. Jag vill tillbakavisa påståendet och framföra några funderingar utifrån en annan utgångspunkt, nämligen följande: Den som läser 1994 års granskningsbetänkande märker att granskningen i två viktiga ärenden, nämligen JAS-frågan och Salénärendet, inte tas på allvar av de borgerliga ledamöterna och inte heller av utskottets vice ordförande. De fakta som kansliet har tagit fram under granskningen kommenteras knappast av de borgerliga i dessa två fall, där man friar statsråden. Det jättearbete som KU:s kansli har gjort i dessa två ärenden lämnar ni precis som om de vore luft. Utan närmare analys sägs bara att kritik är omotiverad. Jag menar att det är ett oerhört nonchalant uppträdande som försvagar KU:s position gentemot regeringen. Detta har man glömt när man avger dessa två, som jag uttrycker det, mycket slarviga reservationer där man inte tar det minsta hänsyn till det underlag som har tagits fram av KU:s kansli. Det är djupt beklagligt. Det är viktigt, menar jag, att behålla det nuvarande systemet med ett politikersammansatt organ som granskar regeringsutövningen. Men då måste KU och dess ledamöter ta uppgiften på allvar också när det gäller sådana ärenden som berör de egna statsråden. Det skulle vara intressant om Bertil Fiskesjö i sin kommande replik något ville kommentera just förhållandet att ni har lämnat alla grundfakta åt sidan och bara avgett en mycket kort reservation, i vilken ni säger att det inte finns anledning till kritik.
Fru talman! Ytterligare några ord om polemiken mellan KU:s ordförande och statsministern. Jag tycker nog att det är litet skillnad mellan att skicka en spion till KU:s kansli för att rota i arkivet eller för att se efter hur det är upplagt och att skriva ett brev till KU. Ert brev till KU har vi ju också behandlat på det sätt som vi brukar behandla brev till KU. Även om ingen vill engagera sig finns brevet upptaget på listan för bordläggning. Jag föreställer mig att det sedan behandlas på samma sätt som andra brev. Jag markerar gärna, om ordföranden vill det, att jag på samma sätt som ordföranden självfallet inte tycker att regeringen skall lägga sig i hur KU sköter sitt arbete. Men denna fråga har ju, vilket alla som känner till den vet, helt andra och mer fluffiga dimensioner. Ordföranden säger att de båda reservationer som vi varit tvungna att avge är nonchalanta. Mot vem är de i så fall nonchalanta? Vi har ju medverkat till att dessa frågor har blivit utomordentligt väl utredda. Vi har anordnat utfrågningar i mängd, och kansliet har utfört ett beundransvärt arbete när det gällt att reda ut vad som verkligen har skett. Detta återfinns ju i reciten, som vi är ense om. Den faktabeskrivning som där finns behöver vi naturligtvis inte upprepa i våra reservationer. Därför förstår jag inte vad utskottets ärade ordförande menar när han talar om nonchalans i de båda frågorna. Vi har minsann inte nonchalerat dem utan gått igenom dem oerhört noggrant, alla tillsammans, och kommit till slutsatsen att det inte finns någon som helst konstitutionell grund för kritik. Eftersom många hänger upp sig på orden konstitutionell kontroll vill jag tillägga att det inte heller utifrån andra aspekter finns någon anledning till kritik i dessa båda fall. När det gäller JAS-olyckan, som naturligtvis var beklaglig, var beslutanderätten i frågan delegerad. Försvarsministern hade inte beslutanderätt i en fråga av detta slag. Om försvarsministern hade ingripit i frågan hade det snarare varit fråga om ministerstyre, och då hade vi från konstitutionsutskottets sida av den anledningen varit som hökar på försvarsministern.

Fru talman! Låt mig först ta tillfället att tacka tredje vice talman Bertil Fiskesjö, som nu av allt att döma för sista gången framträder i en granskningsdebatt. Jag vill tacka för de många år och det arbete som han har lagt ner som en av den svenska konstitutionens fäder och väktare. Det är bestående insatser som Bertil Fiskesjö har gjort i detta sammanhang. Jag vill också tacka kanslichefen Magnus Isberg och hans medarbetare i KU-kansliet som har haft och för närvarande har en tung börda att dras med. Vi har ju inte kommit ut ur det hela ännu, men jag hoppas att så småningom sommaren i all sin fägring skall kunna göra det möjligt för all vår kanslipersonal att få det litet lättare än vad de har haft det under senare tid. När det sedan gäller själva granskningen vill jag först ta upp några principiella problem beträffande KU:s granskningsförfarande. Låt mig inleda detta med att citera vad professor Nils Andrén, min en gång vördade lärofader, säger i Samhälle och ''Dechargedebatten har blivit kritiskt bedömd, som akademisk, långtråkig och utan koncentration på väsentliga frågor. Ett sådant generellt omdöme säger åtskilligt om dechargebehandlingens politiska betydelse. Större vikt än ett sådant värdeomdöme får en analys av debattens faktiska struktur. Vilken betydelse visar regeringen genom sitt deltagande att den tillmäter debatten? Och vilken vikt tillmäter riksdagen själv uppgörelsen över dechargememorialet? Delvis återspeglas detta av i vilken utsträckning debatten är en uppgörelse mellan regeringen som svarande och riksdagen som kärande och i vilken grad den är något mera än en uppvisning inför halvtomma kammarbänkar av de argument som tidigare luftats i konstitutionsutskottet.'' Kritiken står sig uppenbarligen alltjämt. Dechargen eller granskningen finns alltjämt kvar, men vi har knappast mäktat med att föra över något särdeles nytt till den nya författningen. Svagheterna torde framför allt vara att hänföra till partipolitiseringen. Anmärkningsförfarandets politisering började emellertid redan under ståndsriksdagens tid. Kritik uppfattades snart nog som en politisk prickning.

Olika förslag har under tidernas lopp framlagts för att effektivisera och avpolitisera granskningen. Nils Andrén framhöll att granskningens stora dilemma låg i svårigheten att ''hålla isär den politiska funktionen och den i princip opolitiska uppgiften att undersöka och redovisa allmän praxis vid handläggningen av regeringsärendena''. Det fanns anledning till en allmän skepsis mot riksdagspolitiker som granskare, och om sedan granskningsarbetet förelades riksdagen måste det vara svårt att undvika partipolitiska synpunkter och taktiska överväganden. Nils Andréns förslag till en avdramatiserad och samtidigt effektiviserad kontroll var att granskningen skulle utföras av en ''konstitutionsutskottets ombudsman'', en hög och oväldig ämbetsman. Han skulle på riksdagens uppdrag och på utskottets vägnar granska administrativ praxis i kanslihuset. Granskningen skulle sedan publiceras på samma sätt som JO:s berättelse. I viss mån skulle man kanske kunna säga att stora delar av granskningen av administrativ praxis har kommit att avpolitiseras. Därom vittnar bl.a. de tio första kapitlen i granskningsbetänkandet. I övrigt är det dock samma gamla visa som vanligt, dvs. att oppositionen i olika sammanhang tar chansen att framföra en mycket vagt grundad kritik mot regeringen i olika sammanhang. Partipolitiseringen avgör i de kritiska fallen åt vilket håll vågskålen skall tippa. Frågan är om det inte borde ske en omprövning av hela KU:s granskningsverksamhet. Går det att nå fram till samförstånd om en ny tingens ordning? Skulle kritik kunna framföras utan att den omedelbart tvingar fram partipolitiska ställningstaganden? Skulle med andra ord kritiken kunna avpolitiseras, samtidigt som praxis vidareutvecklas att närmare undersöka olika områden av regeringens fögderi från främst administrativa utgångspunkter? Går det över huvud taget att undvika just partipolitiseringen? Om inte, kan man ställa frågan vilken nytta det är med KU:s granskning i det här hänseendet. Det fanns en ganska stark förhoppning vid inledningen av den nu snart tilländalupna mandatperioden, att något nytt skulle kunna ske inom KU. Före valet 1991 hade det deklarerats från den dåvarande oppositionens sida att KU:s ordförande borde tas från oppositionen, samtidigt som det uttrycktes förhoppningen att man därvid skulle kunna få en ordförande som var så oväldig och litet partipolitisk som möjligt. Man ville med andra ord ha ett KU som levde upp till de bästa av många omöjliga förutsättningar, nämligen oväld och minimering av partipolitiseringen. Vem kunde bättre än en tidigare talman i riksdagen infria dessa förhoppningar? Till en början syntes också klara ambitioner att infria de förhoppningar som hade ställts ut. Men tyvärr visade det sig omsider att förhoppningarna var för uppskruvade. Från oppositionens sida och synnerligen, tyvärr, från ordförandens, igångsattes en häxjakt mot de statsråd som hade en personlig förmögenhet. Det antyddes att det inte skulle vara förenligt med utövandet av vissa statsrådsämbeten att ha en personlig förmögenhet, en kritik som senare har framförts på nytt och som uppenbarligen är det drivande motivet för uppläggningen av mycket av kritiken i konstitutionsutskottet. Med all rätt har det mot denna kritik anförts att just den som framgångsrikt har förvaltat ett eget fögderi på ett bra sätt bör ha goda förutsättningar för att också kunna ta hand om det allmännas affärer. Vad gäller granskningsbetänkandet finns det, som regeringens företrädare ser det, ingen anledning att reagera mot regeringens handläggning av asylärenden, inte heller mot utseendet av en biståndskontorschef eller mot statsministerns uttalande om Baltikum. Avslag yrkas följaktligen på reservationerna 1, 2, 3, 4, 7 och 8. Bifall yrkas däremot till reservationerna 5 och 6. I kritiken mot KU:s granskning har det anförts att partipolitiseringen ofta har tagit udden av kritiken och att KU:s kritik därigenom har blivit tandlös. Det finns anledning att beklaga att inte utskottet har kunnat samla sig till en konstitutionell plattform vid årets granskning. Vid årets granskning vill den socialdemokratiska oppositionen rikta kritik mot två statsråd, statsråden Lundgren och Björck. I bägge fallen har man en ytterst lös grund att stå på -- jag skulle inte vilja kalla det för någon grund över huvud taget. Det är naturligtvis groteskt och löjeväckande att man vill göra statsrådet Björck ansvarig för JAS olyckan. Jag har betydligt större tilltro till Anders Björck som försvarsminister än som flygmekaniker. Jag skulle inte våga flyga med ett plan vars luftvärdighet har granskats av Anders Björck. När det gäller statsrådet Lundgren kan man lugnt konstatera att hans agerande när det gällde Finansinspektionens förre chef, Anders Sahlén, har varit helt och hållet i linje med vad som ställts upp som konstitutionella förutsättningar i Sverige. Det finns alltså ingen som helst grund för att rikta kritik mot de båda statsråden. Det är också betecknande att det var en ren sinkadus som gjorde att detta nu förs fram som en sorts majoritetsförslag. Någon majoritet för de här anmärkningarna har över huvud taget inte funnits i utskottet. Ordförandens utslagsröst kom in i bilden sedan Ny demokrati hade lagt ned sin röst och väntade med att ta ställning till dess att frågan kom upp i riksdagen. I ärenden som inte direkt visas upp för riksdagen, men som kanske ändå har spelat en större roll än vad som redovisas, finns det -- som vi har hört här i debatten -- anledning till betydande meningsmotsättningar. Sålunda har konstitutionsutskottets ordförande i en tidningsintervju insinuerat att utrikeshandelsministern skulle ha haft vetskap om att Volvo--Renault-affären skulle spricka -- en sorts insideraffär som i vart fall skulle ha gynnat statsrådet indirekt. Påståendet har med skärpa tillbakavisats av statsrådet, och KU:s ordförande har inte kunnat bevisa påståendet. Statsministern har likaledes alldeles exempellöst, i form av ett särskilt brev till konstitutionsutskottet, tvingats konstatera att konstitutionsutskottets ordförande inte har haft något som helst belägg för sitt påstående att statsministern, via Pehr G Gyllenhammar, skulle ha haft vetskap om att Volvo--Renault-affären skulle spricka tio dagar innan så skedde. Thage G Peterson har upphöjt sig själv till någon sorts korpral i ljusets riddarvakt. Han framstår nu i all sin härlighet i tidningsartiklar och i riksdagens talarstol och tillbakavisar då vad han anser vara lömska angrepp på hans person och gärning. Han är frisk på att betygsätta i svart och vitt -- någonting däremellan ges icke. Det är emellertid inte acceptabelt att konstitutionsutskottet inte får klara ut vad som är rätt och vad som är osant. Statsministerns ord står mot konstitutionsutskottets ordförandes ord. Pehr G. Gyllenhammar kan verifiera eller dementera detta. Detta är en trovärdighetskris för konstitutionsutskottet, för riksdagen och för regeringen. Därför har jag krävt att Gyllenhammar snarast möjligt skall inbjudas till konstitutionsutskottet för att en gång för alla klara ut vad som är sant och osant. Det är han som har åberopats som källa av konstitutionsutskottets ordförande. Det är han som kan klara ut vad som är riktigt i det här sammanhanget. Jag beklagar att min begäran i går i konstitutionsutskottet tillbakavisades av utskottet med ordförandens utslagsröst. Ny demokratis representant avstod från att yttra sig i frågan. Det kan inte heller accepteras att konstitutionsutskottet, likaledes genom ordförandens utslagsröst och Ny demokratis nedlagda röst, har avstått från att omedelbart utreda den tidigare socialdemokratiska regeringens sätt att hantera olika konsultuppdrag till ARE bolagen och andra i samband med utredningen av den nuvarande regeringens konsultuppdrag. Den jämförelsen hade behövts för att konstitutionsutskottet skulle kunna göra en rättvis bedömning. Fru talman! I alltför stor utsträckning har vi under de senaste veckorna kunnat bevittna hur partipolitiseringen har tagit överhanden när det gäller konstitutionsutskottets granskning. Detta är att beklaga. Samtidigt borde det hela leda till eftertanke. Det är måhända dags att försöka åstadkomma vad man hittills inte har lyckats med, nämligen nya och effektiva former för KU:s granskningsarbete.

Fru talman! Birger Hagård höll en i och för sig intressant statsvetenskaplig betraktelse som jag lyssnade uppmärksamt på. Men jag måste erkänna att jag efter tre års arbete i konstitutionsutskottet med Birger Hagård har svårt att se honom som statsvetare. Min minnesbild av Birger Hagård under tre år i KU är att han är en nitiskt moderat politiker. Det överskuggar också de statsvetenskapliga kunskaperna. Det är självfallet fritt för Birger Hagård att ha synpunkter på min person och min uppgift som ordförande. Den debatten skall jag inte lägga mig i. Däremot har jag ett par iakttagelser av Birger Hagårds anförande. Han reste frågan om konstitutionsutskottet behövs. Det är väl ett uttryck för moderat politik och moderat syn på hur makten och överheten skall kontrolleras och om den behöver kontrolleras. Det är klart att vi måste ha ett utskott som granskar regeringen. Den har ju så utomordentligt stora maktbefogenheter. All politisk makt, både socialdemokratisk makt och borgerlig makt, måste ju kontrolleras. Men tydligen har Birger Hagård en annan uppfattning, åtminstone nu när det är en borgerlig regering. Jag drar den slutsatsen, vilket jag faktiskt gjorde i mitt inlägg, att om den socialdemokratiska gruppen i KU hade struntat i att granska statsrådens aktieinnehav, struntat i att följa upp regeringens anlitande av konsulter och struntat i att titta på JAS-ärendet hade det inte funnits utrymme för någon kritik. Birger Hagård hade säkerligen varit ganska nöjd med konstitutionsutskottets arbete om vi hade varit snälla och inte tittat på vad de borgerliga statsråden gjort. Birger Hagård försökte inte på något sätt förklara Carl Bildts exeptionella personangrepp. I denna fråga uppträdde väl Carl Bildt som han uppträder till vardags, och det är allmänt omvittnat att han besitter mycket av maktfullkomlighet och arrogans. Jag tror att förklaringen till hans personangrepp är ganska enkel. Det har jag förstått efter att ha lyssnat på Birger Hagårds inlägg här. Carl Bildt tål helt enkelt inte att granskas. Det är detta det är frågan om. Därav följer sedan hans utfall. Fru talman! I min nästa replik skall jag ta upp de uppgifter om konstitutionsutskottets beslut i går som Birger Hagård kom med. De är inte korrekta i alla delar. Därför skall jag använda min nästa replik till att göra några beriktiganden.

Fru talman! Thage G Peterson antydde att det skulle finnas en kluvenhet i min person mellan statsvetaren och politikern. Visst finns den kluvenheten. För mig har det varit en glädje och en känsla av spänning under ett helt liv att ha den här kluvenheten. Men det fordrar också att man vet när man sysslar med det ena och när man sysslar med det andra. I delar av det anförande som jag höll var det tveklöst statsvetaren som tagit överhanden. Jag försökte att se neråt och granska vad det egentligen är som förekommer, men självfallet var det politikern som uppträdde i den andra delen av anförandet, Thage G Peterson. Thage G Peterson sade att jag skulle ha frågat om KU behövs. Den frågan har jag över huvud taget aldrig ställt. Självfallet behövs KU. Men som jag sade i de allra sista orden i mitt anförande behövs det också nya och effektiva former för granskningsarbetet. Vi måste akta oss för att inte falla in i något slags slentrian. Framför allt är jag orolig för partipolitiseringen. Jag tycker att KU:s ordförande tyvärr är ett utmärkt exempel på att partipolitiseringen kan gå för långt. Statsministern var naturligtvis tvingad att skriva det brev som han skrev till konstitutionsutskottet. Han hade utsatts för arrogans och angrepp som han inte kunde låta förbli obesvarade. Det är bara synd att grälet fortsätter och att inte konstitutionsutskottets ordförande kan säga att det var obetänksamt och felaktigt att föra fram dessa insinuationer i olika sammanhang. Då skulle vi kunna klättra upp till de höjder där konstitutionsutskottet normalt bör dväljas. Statsminister Carl Bildt tål självfallet att granskas i olika sammanhang. Det är självfallet utskottets uppgift att utföra en granskning av alla statsrådens fögderier. Men det skall också vara en granskning som lever upp till de krav på oväld som konstitutionsutskottet bör ha som en ledstjärna.
Fru talman! Först några ord om gårdagens sammanträde i konstitutionsutskottet. Den enda grund som fanns för att genom ett utskottsinitiativ be Volvos förre styrelseordförande att komma till en separat utfrågning i utskottet var skrivelser från Carl Bildt och Ulf Dinkelspiel. Men det hade inte varit förenligt med grundlagen att göra detta, och det pekade också utskottets kanslichef Magnus Isberg på. Detta fick dock inte de borgerliga representanterna att ändra ståndpunkt, utan man begärde votering. Ett direkt bifall till det moderata förslaget skulle ha inneburit ett godkännande av Bildts och Dinkelspiels inblandning i KU:s arbete, vilket vi inte kunde acceptera. Beslutet blev att KU skall granska frågan om informationen till regeringen i Volvo--Renaultaffären, och därvid kommer det helt säkert att bli fråga om ett flertal utfrågningar, och till en av utfrågningarna bör Volvos förre styrelseordförande inbjudas. Det är möjligt att kanslichefen redan har tagit en sådan kontakt. Vi har i ett socialdemokratiskt särskilt yttrande vid betänkandet uttalat att vi hoppas att dr Gyllenhammar tar till orda i denna sak. Jag vill lägga till ytterligare en punkt med tanke på vad Birger Hagård säger i sina fortsatta angrepp på mig. Jag har i denna affär inte fört fram några egna uppgifter utan endast fört vidare de uppgifter som jag har fått av Volvos dåvarande styrelseordförande P. G. Gyllenhammar. Jag har inte i något sammanhang, som statsministern beskyllt mig för, smutskastat Ulf Dinkelspiel. Jag har i utfrågningar, som finns dokumenterade i protokoll, sagt att en helt annan fråga är om Ulf Dinkelspiel på något sätt har utnyttjat den information som han har haft tillgång till. Detta har jag självklart inte uttalat mig om, och jag har heller inte haft några som helst misstankar om detta. Jag har vid ett stort antal tillfällen föreslagit Birger Hagård att läsa utfrågningsprotokollet, men av någon anledning tycks han inte begripa vad som står i detta protokoll -- om han nu har läst det, fru talman.
Fru talman! Jo då, jag kan försäkra Thage G Peterson om att protokollen från KU:s utfrågningar tillhör min verkliga favoritlektyr, som jag särskilt intensivt studerar varje natt innan jag somnar in. Jag är litet grand förvånad över vad konstitutionsutskottets ordförande anför i detta sammanhang. Han säger att det inte skulle varit förenligt med grundlagen att kalla in Pehr G. Gyllenhammar till KU. Vi skall först konstatera att det är Gyllenhammars egen sak om han vill komma till KU eller inte. Han är en privatperson, och det finns i och för sig ingen möjlighet i världen för konstitutionsutskottet att tvinga in honom. Men naturligtvis är det fullt grundlagsenligt att kalla in honom eller att ge honom möjlighet att svara skriftligt på KU:s frågor. Om det inte varit så, hade väl knappast KU:s ordförande ställt denna fråga under proposition i utskottet på det sätt som skedde. Samtidigt har socialdemokraterna i det särskilda yttrande som är fogat vid utskottets granskningsbetänkande åtminstone påstått att de vill gå till botten med denna affär och utreda vad som är sant och osant. Mot den bakgrunden finner jag det högst anmärkningsvärt att KU:s ordförande inte tar chansen att kalla in Gyllenhammar. Att sätta in honom i ett annat sammanhang, kanske litet senare, är ju inte samma sak som att här, nu eller snart få klarlagt vad som verkligen har förevarit. Konstitutionsutskottets ordförande säger vidare att han inte har några egna uppgifter om vad som har förevarit i informationsavseende beträffande Volvo--Renault-affären, utan han har vidarebefordrat information som han har haft tillgång till. Det är ju just det som är det intressanta: Varifrån har den här informationen kommit? Den förnekas uttryckligen av statsministern, och på goda grunder. Vid det ena tillfället träffar han president Clinton i USA, och vid det andra har han överläggningar just med konstitutionsutskottets ordförande. Varifrån har då de här informationerna kommit? Den frågan förblir obesvarad. Det är detta som har gjort att statsministern känt sig föranlåten att skriva ett brev till konstitutionsutskottet, ej alls det mästrande brev som konstitutionsutskottets ordförande vill få det till utan ett brev genom vilket man vill klara ut vad som har förevarit i saken. För landets, för politikens och för KU:s anseendes skull finns det all anledning att snarast gå till botten med detta ärende.

Fru talman! Så här i inledningen till mandatperiodens sista granskningsdebatt kan det finnas anledning att uttala att vi skulle kunna och borde vara mycket stolta över den insyn och de kontrollmöjligheter som vi på olika nivåer har i vår demokrati. Vi kan ställa frågor och interpellationer, vi kan väcka motioner och vi kan med offentlighetsprincipens hjälp kräva att få insyn i myndigheters verksamhet på olika nivåer. Därtill kommer riksdagens revisorers arbete, som har blivit alltmer aktivt och respekterat, och konstitutionsutskottets granskningar av regeringen. Vi är nu i slutet på en mandatperiod med en nyordning inom konstitutionsutskottet enligt vilken utskottets ordförande inte som tidigare skulle hämtas från regeringspartierna. Genom denna nyordning skulle KU:s uttalanden och betänkanden få en mera upphöjd och opartisk status. Har det blivit så? Alla goda intentioner till trots måste man nog konstatera: Nej, så har det inte blivit. Oppositionen har, speciellt under innevarande granskningsår, dvs. valåret, anmält en rad struntsaker till granskning. Jag tänker bl.a. på de anmälningar som gäller JAS-överflygningen och vissa tjänstetillsättningar. Regeringspartierna har försvarat sina statsråd och i vissa fall kommit fram till en annan uppfattning än oppositionen. Det är självklart att oppositionen har en mycket aktivare roll i granskningen, eftersom det ju är regeringen som skall granskas. Men det skall först sägas att vi på de allra flesta punkter i granskningsarbetet ändå har kommit fram till en enig ståndpunkt. Vi har haft långa och ingående diskussioner. Vi har tagit in en stor mängd material i alla frågor. Det är först när vi närmar oss det område där vi, som tredje vice talmannen framhöll, befinner oss i gränslandet mellan juridik och politik som vi skiljer oss åt i bedömningen. Men är det egentligen så konstigt? I de fall där vi skiljer oss åt kan man nog säga att det är på grund av att vi har olika ideologisk grund att stå på som vi bedömer fakta olika. I alla de fall som vi har granskat har vi, som jag nämnde, inte lämnat någon sten ovänd för att försöka få fram vad som verkligen har hänt. Trots det kommer vi fram till olika ståndpunkter. Jag tror inte att det är betingat av någon illvillig inställning från vare sig oppositionen eller någon annan, utan det beror på att vi står på olika ideologisk grund. Så kommer det säkert också att förbli så snart man fjärmar sig från de mycket fasta lagregler och den mer administrativa granskning som vi också gör. Det är bara att konstatera att vi står på olika ideologisk grund och tolkar fakta olika. Jag tycker inte att detta behöver vara fel. Vi måste hela tiden ha i minnet att det här finns grupper och partier med olika grundsyn och att man då bedömer fakta olika. I varje granskningsbetänkande har vi en grupp anmälningar som sammanförs under rubriken ''Vissa uttalanden av statsråd''. Här har vi ofta långa diskussioner om vad som går an och vad som inte går an. När vi har fjärmat oss, som jag sade, från de väldigt tydliga lagregler som vi har att följa, tror jag att det är nödvändigt att i de här fallen ha en mycket vid ram för vad som är tillåtet, eftersom statsråden är politiskt valda och eftersom det är farligt i en demokrati att ha för snäva gränser för vad som är möjligt för regeringens enskilda ledamöter. Jag tänkte återkomma senare i debatten till detta. I konstitutionsutskottet har vi under både förra året och detta fört en intressant och nyttig debatt om allmänhetens insyn i såväl statsråds som riksdagsledamöters ekonomiska förhållanden. Regeringen har från början varit mycket tydlig i sitt agerande, med en öppen deklaration av sina tillgångar och tillsättande av en etisk kommitté, liksom överlämnande till opartisk förvaltare av tillgångarna. För riksdagsledamöter har vi givit riksdagens förvaltningsstyrelse i uppdrag att utforma en modell som tillfredsställer de krav som kan ställas på allmänhetens rätt till insyn i förtroendevaldas förhållanden. Det är ingen lätt uppgift, med tanke på att det kan finnas många bindningar som kan sägas påverka människors omdömesförmåga: kapital, aktier, fasta tillgångar, framträdande uppdrag i fackliga och andra intresseorganisationer, styrelseuppdrag i näringslivet, etc. Och hur skall man bedöma familjemedlemmars tillgångar? Och var går gränsen för privatlivets helgd? Jag har stor respekt för KU:s ordförandes engagemang och ärlighet i frågorna om öppenhet och integritet hos förtroendevalda och läste med intresse hans artikel häromdagen som gällde just öppenhet och förtroende och de moraliska krav som man kan ställa på politiker och ledande personer i näringslivet. Artikeln innehöll en rad tänkvärda tankar. Men jag tycker kanske ändå inte att man kan vara trovärdig, om man inleder en sådan artikel med att säga att problemen förvärrades efter valet 1991, inte mot bakgrund av de fakta som jag har redovisat om initiativ som togs vid regeringens tillträde 1991. Man kan inte heller med trovärdigheten i behåll, som s-gruppen i konstitutionsutskottet gjorde, rösta nej till en granskning av s-regeringarnas kontakter med näringslivet. Jag tror att det är viktigt att den här debatten fortsätter, så att vi tillsammans kan utforma de regler vi skall ha för de personer som är förtroendevalda representanter. När man studerar KU-anmälningarna över tiden, kan man se att anmälningarna som kommer in i mycket hög grad är en spegel av de frågor som är viktiga frågor i samhällsdebatten. Ja, man skulle kunna säga att KU i det här avseendet ger en historisk exposé av debatten. Konstitutionsutskottet har under det gångna året spelat en undanskymd roll i medierna. Det om något är, kan man säga, ett tecken på att de ärenden vi har behandlat varit ganska beskedliga till sin karaktär. Det faktum att reservationerna är få, trots betänkandets omfång, är också ett tecken på att substansen i granskningsanmälningarna är ganska liten. Fru talman! Jag vill instämma i tredje vice talmannens syn på debatten och konfrontationen mellan statsministern och KU:s ordförande, en debatt som har fått sken av personmotsättning.

Jag vill också tacka Bertil Fiskesjö för det samarbete vi har haft i konstitutionsutskottet. Genom stor kunnighet och gott omdöme har han varit en ovärderlig tillgång i granskningsarbetet. Han har varit en inspirationskälla för mig personligen, när jag kom som ny till utskottet, genom sina kunskaper och erfarenheter, och han har företrätt kontinuiteten i utskottet och stabiliteten, eftersom många nya ledamöter har kommit till. Jag har verkligen lärt mig mycket av honom och beklagar att han uppenbarligen kommer att lämna KU med detta riksmöte. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där Folkpartiet finns representerat och i övrigt att riksdagen godkänner konstitutionsutskottets anmälan.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att i den artikel som jag skrev i Svenska Dagbladet finns säkerligen åtskilligt som tål att diskuteras. Det var faktiskt också meningen med artikeln att den skulle vara en debattartikel, och jag hoppades att det skulle kunna bli en debatt med många deltagare. Jag skulle hälsa med tillfredsställelse om Ylva Annerstedt med sin ofta balanserade framtoning ville ta till orda i den debatten. Sedan måste det säkerligen vara ett missförstånd. S-gruppen i konstitutionsutskottet röstade inte i går nej till granskning av kontakter med näringslivet, utan voteringen gällde avgränsningsfrågan i det ärende som togs upp, och det är någonting helt annat. Vidare vill jag säga ett par ord om det som Ylva Annerstedt berörde, nämligen om det försök som gruppledarna enades om, att KU Vad jag har förstått, har gruppledarna bestämt att detta så småningom skall utvärderas. Mina erfarenheter av de här tre åren är faktiskt blandade. Jag är inte helt positiv till den nuvarande ordningen. Det beror inte på att jag tror att man kan undvika konflikter, utan det hela är mer en fråga om ordföranden orkar vara aktiv i sin granskning av regeringen. Från visst statsvetarhåll, dock inte från Fiskesjö och Hagård, har det påpekats att man har väntat en konflikt mellan statsministern och KU:s ordförande, av den orsaken att när man kommer in på känsliga frågor i en regering uppstår konflikter om dessa frågor skall granskas. Om vi då har en statsminister som över huvud taget inte tål kritik och granskning, blir den konflikten hårdare. Jag tror att huvudpunkten, om man skall resonera vidare, är om det så att säga ligger något värde i att oppositionen har ordförandeposten, om granskningen då blir mera bred och djup. Det är alltså huvudfrågan, och därtill kommer då om ordföranden i konstitutionsutskottet orkar att utsättas för den simpla kritik som i det här fallet statsministern har riktat och om det på något sätt skulle dämpa intresset för att granska. Det vore ju utomordentligt allvarligt, därför att jag hävdar att vi har i det svenska samhället i dag icke för mycket granskning och revision, utan vi har för litet. Därav fick vi 80-talets bank och finansskandaler. De är ju en följd av att granskningen inte fungerade. Med den bakgrunden måste den här frågan också belysas.
Fru talman! Jag tycker att det var intressant att ordföranden tog upp just frågan om den nya ordning vi har i konstitutionsutskottet och vilka effekter den har fått. Den utvärdering som skall komma måste med nödvändighet jämföra utskottsgranskningarna över tiden. Jag kan nog säga att jag tycker att det finns tveksamheter. Mot bakgrund av det jag tog upp i mitt inledningsanförande kan man ställa frågan: Är det möjligt att helt undvika de politiska diskussioner som faktiskt uppstår i ett utskott där ledamöterna sitter som företrädare för politiska partier, där man har olika ideologisk grundsyn? Det betyder ju att vi ser på samhället och samhällsföreteelser på olika sätt och med olika grundförutsättningar. Det kan faktiskt betyda att det inte är möjligt att undvika den politiska, eller som det uppfattas, partipolitiska inriktning som arbetet i KU ibland får. Jag anser att det är bättre att vara medveten om att dessa konflikter föreligger och ha dem i åtanke när man bedömer de granskningar och uttalanden som görs. Jag ser fram mot den utvärdering som kommer att ske. Jag noterar också att ordföranden inte vidare kommenterade mina synpunkter på frågan om att sopa rent framför egen dörr.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Ylva Annerstedt menade med det sistnämnda. Jag har i hög grad intresse av att föra debatten så, att det också blir en självkritik i den. Därför sade jag att min artikel i Svenska Dagbladet helt säkert tål att diskuteras utifrån många aspekter. Det finns säkert åtskilligt i den som är tillspetsat och som man från andra ideologiska utgångspunkter än de jag har, kan anse som tvivelaktigt eller felaktigt osv. Jag hoppades att Ylva Annerstedt och flera andra skall delta i den diskussionen. Vi behöver en debatt i Sverige om alla de reaktioner som kom efter det att vi fick veta vad som hade hänt, inte minst i finans och bankvärlden. Därav följer att inte heller det politiska systemet var opåverkat. Inte heller vi politiker var oberörda av vad som hände. Jag har ett stort intresse av att fortsätta den debatten. Självklart är jag beredd att pröva de argument som förs fram mot mina argument och mina teser. Sverige är ju en demokrati.

Fru talman! Jag har nu snart avverkat min första riksdagsperiod. Det har varit oerhört intressant att få delta i konstitutionsutskottets arbete. Jag har fått lära mig att det är ett ganska tungt och tufft arbete att delta i granskningen. Det är föga romantiskt. Det är mycket harvande med detaljer. Jag hyser stor beundran för kanslipersonalens sätt att hantera de olika bitarna. Enbart textmängderna är enorma. Även de tekniska och juridiska detaljerna kan vara mycket svåra. Jag hyser mycket stor beundran för kanslipersonalens sätt att fungera. Ett stort tack till kanslipersonalen för deras gedigna arbete! Vi har väl alla minnesbilderna av JAS-planets inflygning över Stockholm under Vattenfestivalen på näthinnan. Vi har sett det ett antal gånger på TV. Planet kommer in, stegrar sig och står alldeles stilla, och sedan kraschlandar det. Det är en bildserie som lätt kan appliceras på det socialdemokratiska agerandet när det gäller granskningsfrågorna. ''Upp flyga orden, tanken stilla står'', och sedan en kraschlandning i ett antal skrivningar och reservationer från Granskningen är förstås oppositionens julafton framför andra. Men det hade varit en fördel om Socialdemokraterna inte fallit offer för partipolitiska frestelser utan ägnat sig åt de konstitutionella frågorna. Det blir mycket prasslande med julklappspapper och för litet innehåll i julklapparna. Man får vara tacksam för att det blev en mjuklandning vad gäller jetflygtrafiken på Bromma i alla fall. Vad som föga uppmärksammas är att konstitutionsutskottet i sin granskning är överens om faktabeskrivningen. Det är ett mycket viktigt konstaterande. I den meningen är utskottet ett konsensusutskott. Det har stor betydelse för den historiska forskningen i framtiden, att man här är överens om faktabeskrivningen. Sedan kan man skilja sig i värderingar och bedömningar av hur saker och ting har utvecklats. Tredje vice talmannen har tidigare varit inne på att vi nu har gjort en noggrann genomgång av konsekvensanalyser i propositioner och att det finns behov av ytterligare förbättringar på området. Ett annat område som vi i fjol ägnade relativt kraftig kritik var författningsutgivningen. 49 % av författningarna kom ut sent. I år har andelen minskat till 34 %. Det är självfallet en glädjande utveckling. Fortfarande är det dock en stor andel författningar som kommer ut sent. Där behövs ytterligare förbättringar. Konstitutionsutskottet behöver också fortsättningsvis ha tummen i ögat på regeringen. I Fri och rättighetskommittén har vi nu sett på hur man hanterar passivitetstalan i olika sammanhang i olika länder. Det kan vara intressant att konstatera att vi i detta betänkande också pekar på att regeringen inte får vara för passiv i sin hantering av beslut som har fattats i riksdagen. Vi konstaterar att regeringen, om den inte har vidtagit den åtgärd som riksdagen har föreslagit, inom ett år bör redovisa detta för riksdagen och försöka ange en tidpunkt när åtgärden kan genomföras. Det är viktigt med detta tryck på regeringen att handla. Fru talman! För att spara mina stämband och kammarens tid ber jag att få yrka bifall till reservationerna 5 och 6 samt i övrigt att utskottets anmälan godkänns. Jag vill bara notera att det sades fel här tidigare, att Ny demokrati skulle ha stått bakom de majoritetsskrivningar som står mot reservationerna 5 och 6. Så var det inte. Ny demokrati hade lagt ner sin röst i utskottet.

Fru talman! Låt mig först upplysa kammaren att jag endast suttit som ordinarie ledamot i KU litet mer än en månad. Jag efterträdde Harriet Colliander sedan hon blivit partichef. När jag nu tar till orda gör jag det med försiktighet och respekt, inte minst gentemot dem som har ruvat i utskottet under långliga tider. Jag börjar med några synpunkter på utskottsarbetet i KU sett med mina unga nybörjarögon. Förutsättningen för att man skall kunna göra ett fullgott arbete är att man utan att somna kan läsa igenom de meter av papper som produceras av det i mina ögon effektivaste kansli. Jag har jämfört med vad jag har upplevt i det civila livet, och jag är djupt imponerad av det jobb som Magnus Isberg och hans medarbetare har gjort. Jag vill tacka dem för detta. Om jag ser på hur jag får jobba kan sägas att jag får sitta ensam, medan mina regeringsvänner och socialistiska vänner delar upp jobbet på sex sju personer. Sedan blir jag sittande med utslagsrösten, utan någon juridisk eller annan hjälp. När man långsamt växer in i de utdragna granskningsärendena under månader är det säkerligen okej. Men det är hart när omöjligt att träffa rätt beslut utan att läsa in och suga på de ofta komplicerade granskningsfrågorna. Jag har därför tvingats att passa ett par gånger, då jag inte känt mig mogen att fatta ett beslut som kan få ödesdigra följder för ett statsråd. Jag kommer att ta upp det vidare under de två granskningsärenden som kommer att avgöras här i kammaren. Det gäller JAS-ärendet och ärendet om Finansinspektionens chef. Mitt problem är att om jag avstår, blir resultatet detsamma som om jag säger nej. Då har ordföranden utslagsröst. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. En fundering som jag tycker gör KU-livet extra spännande är att det i varje granskningsärende snart visar sig att regeringspartierna lojalt ställer upp vid varje attack på den sittande regeringen. Jag är övertygad om att rollerna var de omvända då Socialdemokraterna satt vid makten under den tidigare mandatperioden. Då det är den sittande regeringen som granskas, tenderar Socialdemokraterna att bli aggressiva och i vissa fall gå till överdrift i partipolitiskt nit. De borgerliga ledamöterna försöker då slå tillbaka med samma vapen. Vi har på sista tiden upplevt uppslitande strider, bl.a. i Volvo--Renault-affären, där man diskuterat vad Pehr Gyllenhammar sagt eller inte sagt till statsministern. Liknande skärmytslingar har ägt rum beträffande granskning av regeringens konsulttjänster. Regeringspartierna har riposterat med att kräva granskning av den socialdemokratiska regeringens hantering av sina konsulter. Jag har, till skillnad mot vad Birger Hagård har sagt, varit positiv till att även den socialdemokratiska regeringen skall granskas. Däremot har jag förespråkat att granskning om möjligt skall ske omedelbart, medan man diskuterar dessa konsulttjänster i pressen. Jag tror att granskarna kommer att finna att de två regeringarna varit lika goda kålsupare när det gäller att använda konsulter. Man kanske inte alltid har följt lagens bokstav. Vi får emellertid inte glömma att man använder en konsult för att snabbt kunna kompensera sig för bristen på kvalificerad arbetskraft. Det är nämligen kvaliteten och snabbheten i agerande man söker då man arbetar med konsulter. Då hinner man inte alltid med formalia. Detta kommer granskarna lätt att kunna konstatera. Jag är däremot tveksam till vitsen med att hänga ut varandras insufficiens för pressen, som glupskt kommer att kasta sig över dessa godbitar. Jag kommer återigen att sitta med min hopplösa utslagsröst. Jag vet att båda parterna är skyldiga till övertramp och vill att fighten skall sluta oavgjort. Passar jag, får Socialdemokraterna utskottsmajoritet med ordförandens utslagsröst. Röstar jag med regeringen, tvingas jag ta ställning, vilket jag inte vill. Allså kommer avgörandet att ske i kammaren, som i dag. Det gäller alltså dessa två ärenden som vi har diskuterat tidigare. Ärende efter ärende rullar vidare på samma sätt, och jag blir så småningom ovän med alla, trots att jag och Harriet Colliander försökt att fungera som moderatorer. För att få respekt fordras att man kan sitt ämne, annars faller ens argumentering platt till marken. Jag har med viss besvikelse upplevt att utskottet beslutat att uppskjuta sju granskningsärenden som har med regeringens behandling av Nordbanksaffären och vissa därmed förknippade frågor att göra. Jag har tillsammans med Moderaterna reserverat mig mot detta beslut, och jag yrkar härmed bifall till den reservationen. Inom parentes sagt trodde jag att jag hade reserverat mig mot uppskjutande av alla sju ärendena, men jag har tydligen gjort ett misstag. Det förstod jag när jag läste igenom protokollet i går. Framför allt har jag reagerat negativt mot att frågan om regeringens handläggning av Nordbanksaffären som sådan har skjutits upp. Orsaken är kanske att allvarlig kritik hade riktats både mot den gamla och den nya regeringen. Då är det kanske bekvämt att i enighet skjuta alla kontroversiella frågor på framtiden, då allmänheten glömt vad som egentligen hänt i I raden av de granskningsfrågor som kan sägas vara av mer allmän karaktär vill jag i korthet diskutera riksdagens användning av konsekvensanalyser. Konsekvensanalyser är ett magiskt ord, framför allt inom riksdags och regeringskretsar. KU har frejdigt diskuterat detta innan jag kom in som ordinarie ledamot. I näringslivet kallar man konsekvensanalyser för investeringsanalyser, därför att man framför allt är intresserad av att uppskatta hur mycket pengar man får ut av en investering. Detta är vad det principiellt handlar om. Det viktiga är att man gör de rätta antagandena om olika alternativ. Man pratar därvid om den Gausska fördelningseffekten. Gauss var, inom parentes sagt, en mycket känd matematiker. I korthet rör det sig om en statistisk fördelning runt ett medelvärde. Det är tyvärr få förunnat att ha den rätta bollkänslan för att göra de rätta antagandena, som får konsekvensanalysen att bli rätt utformad. Jag vill därför varna för den inom riksdagen härskande övertron på konsekvensanalyser. Man säger populärt: ''Garbage in, garbage out''. Det är lätt för en riksdagsledamot, som i allmänhet inte känner till Gauss teorier, att i tid och otid, och ofta i ett trängt läge, se ordet konsekvensanalys som ett Sesam, öppna dig. KU har frågat de olika utskotten vad de anser och bett dem kommentera användandet av konsekvensanalyser. Finansutskottet anser att riksdagen bör ställa krav på att konsekvensanalyser skall ingå i alla lagstiftningspropositioner. Det anser också att konsekvensanalyser behövs för att ärendet skall anses tillräckligt berett. Ny demokrati har i finansutskottet anmält en avvikande mening. Vi har anfört att det på det ekonomiska området bör finnas ett motsvarande organ till Lagrådet som bör kallas ekonomiskt råd. Rådet skall ha till uppgift att granska regeringens konsekvensanalyser och att biträda riksdagen med att förbättra beslutsunderlaget. Ny demokratis propå har, som ofta är fallet, inte vunnit gehör. Men jag är övertygad om att vi om några år har ett ekonomiskt råd som komplement till Lagrådet. Juridiken får nu inte styra utskottsarbetet, och det är viktigt. I den nya eran kommer ekonomerna, med eller utan KU, att få ett allt större inflytande på utskottsarbetet. Jag har redan tackat den frånvarande Magnus Isberg. Eftersom jag tror mig säkert veta att jag kommer att vara kvar ytterligare en mandatperiod vill jag säga följande. Jag kommer att sakna Bertil Fiskesjö för hans kunnighet, hans torra humor och hans skånska tal. Jag tycker att han är oöverträffad som talman.

Fru talman! Också jag vill börja med att tacka kanslipersonalen på konstitutionsutskottet, som har haft och fortfarande har en tuff vår. Vi har en förmåga att ställa krav på kansliet. Dagens debatt är en viktig del av den kontrollmakt som måste utövas i en demokrati. Flera talare har haft den synpunkten. Ibland krävs också i massmedierna att själva kontrollmakten i sin tur måste granskas. Jag tror att det finns berättigade synpunkter bakom dessa krav. Jag tror också att alla KU-ledamöter välkomnar en sådan granskning. Den måste utövas av den politiskt intresserade allmänheten och massmedierna, men givetvis också av riksdagens ledamöter. Om allmänheten får intrycket att riksdagens konstitutionsutskott mest är ett forum för partipolitiska fejder minskar givetvis respekten för demokratins kontrollmakt, och förtroendet för själva demokratin får sig ytterligare en knäck. Självfallet bär också landets statsminister ett ansvar för opinionsbildningen om KU. Jag anser att vissa formuleringar i hans brev till KU var olyckliga. Det är enligt min mening också olyckligt att vi i detta betänkande fått in ett par särskilda yttranden som behandlar oavslutade frågeställningar om regeringen och den s.k. Volvo--Renault-affären, som ju konstitutionsutskottet kommer att fortsätta att granska. Fru talman! Precis som i början på 30-talet skrivs nu artiklar i pressen med budskapet att demokratin är sjuk. Den representativa demokratin måste lämna plats för ett nytt styrelseskick sägs det i en artikel av en ledande moderat jurist. En kommission av högt uppsatta byråkrater bör få en exklusiv rätt att lämna förslag, hävdas det. Jag tycker att denna typ av artiklar för med sig en odör från 30-talet när det gäller hur man ser på parlamentarismen. Det borde vara en varningssignal för oss alla att stärka vakthållningen kring demokratins principer. I den vakthållningen har konstitutionsutskottet en särskild roll. För drygt ett år sedan framträdde i Finland en anonym konsult. Han påstod att han i samarbete med de finska storföretagen arrangerat en mediekampanj mot den finska marken för att framtvinga en devalvering. En sådan framtvingades ju också. I Sverige genomfördes mot en liknande bakgrund av omfattande valutaspekulationer krisuppgörelser i september 1992. Dessa krisuppgörelser har haft stor betydelse för riksdagsarbetet sedan dess. Under fjolårets granskningsarbete sköts granskningen av krisuppgörelserna mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna till i år. Nu har den granskningen lagts på hyllan utan någon särskild utredning. Jag frågar mig: Är det rimligt att partiledare med snabba förhandlingar under några timmar utreder och föreslår en politikomläggning av den omfattning det här var fråga om? Är det rimligt ur konstitutionell synpunkt att regeringen i ett snabbt träffat avtal med ett oppositionsparti låser en stor del av riksdags och regeringsarbetet? Kan inte övriga oppositionspartier och sakkunniga inom regeringskansli och riksdag ha något att komma med som i en normal beredningsprocess kan förbättra förslagen? Kan sådana avtal, med ett nödvändigtvis darrigt underlag, över huvud taget förväntas hålla när de granskas närmare? I praktiken har ju krisuppgörelserna fallit sönder. Jag tror inte på det rimliga i att partiledaröverläggningar skall tillåtas låsa det politiska arbetet, om man inte har några fasta regler för hur och när sådana uppgörelser kan ske. Sådana uppgörelser kan vara viktiga, men de måste ske under vissa bestämda former. Det är också märkligt att konstitutionsutskottet inte har förmått granska regeringsutövningen under krisuppgörelsen år En annan fråga där KU borde ha gjort en ytterligare kraftansträngning är granskningen av den förra regeringens information av den illegala krutexport via DDR som företaget Bofors stått för. Det görs visserligen i betänkandet beskrivningar av utskottets tidigare arbete med frågan sedan år 1987 och framåt. Men utskottsmajoriteten hänvisar bara till de kritiska uttalanden som tidigare gjorts om svagheter i regeringens kontroll av krigsmaterielexporten. Det har enligt min mening i fjol kommit delvis nya uppgifter genom boken Die Akte Bofors som kunde ha föranlett utskottet att gå vidare och begära uppgifter från t.ex. SÄPO om vad det visste och vad regeringen eventuellt visste om den illegala kruthandeln vid denna tid. Denna bok bygger på material som man har fått fram i forna DDR och som blivit tillgängligt efter murens fall. Det är litet märkligt att EU-frågan inte ägnas större uppmärksamhet i granskningsbetänkandet. Visserligen har utskottet utrett hur förberedelsen för tillsättningen av de bortåt tusen tjänstemän och svenska befattningshavare i EU-apparaten skall gå till. Också på några andra ställen berörs EU anpassningen och EES-samarbetet. Men vi kan fundera på vad detta relativa ointresse för EU frågan beror på. Ur konstitutionell synpunkt finns givetvis många frågor att ställa. De har också ställts, t.ex. i samband med EES-propositionen. Jag menar att EU-medlemskapet kommer att innebära högst påtagliga förändringar i hur lagar och förordningar bereds. Man kan fråga sig om regeringen har ansträngt sig tillräckligt för att det svenska samhällslivet i hela dess bredd skall komma med i den beredningsprocess som nu pågår inom ramen för EES-avtalet. Det kommer säkert att finnas anledning att återkomma till dessa problemställningar. Vi fyra EU-motståndare som ingår i konstitutionsutskottet får ta på oss en del av skulden till att vi inte varit mer aktiva och med ytterligare begäran om granskning drivit denna fråga framåt. Fru talman! Jag skall avslutningsvis beröra en ytterligare frågeställning som hör till dessa första tio områden, nämligen frågan om konsekvensanalyser. Det sägs på ett ställe i betänkandet att trafikutskottet anser att konsekvensanalyserna av regeringens propositioner om trafikens infrastruktur måste förbättras. Man säger också att det politiska inflytandet måste stärkas. Konsekvenserna av järnvägs och vägbyggen måste klarläggas bättre, menar trafikutskottet. Finansutskottet anser att det inte sällan finns uppenbara brister när det gäller förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner. Nu har riksdagen ställt sig bakom rätt omfattande satsningar under de närmsta åren på just trafikens infrastruktur. Man räknar med att staten skall satsa i storleksordningen 100 miljarder på detta område. Man kan fråga sig om riksdagen har fattat de besluten utan att ha fullt klart för sig vilka konsekvenser dessa investeringar kommer att få. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till min meningsyttring vad avser avsnitten 12 och 15. Jag återkommer senare i debatten till dessa avsnitt.

Fru talman! Jag hajade till litet grand när jag lyssnade på Simon Liliedahl för en stund sedan när han beklagade sig över den besvärliga ställning som han hade genom att ha den avgörande rösten i utskottet och likaså en del av ansvaret för avgörandet i riksdagen. Det är glädjande att han ansluter sig till vad jag tror att riksdagen i övrigt anser. Fru talman! I sin granskning har konstitutionsutskottet kunnat konstatera att det i regeringskansliet i februari månad detta år fanns 125 politiskt tillsatta tjänstemän av vilka huvuddelen var s.k. politiskt sakkunniga. En betydande del av dessa sakkunniga var och är knutna till regeringskansliets statsrådsberedning. Det som utskottet i sin granskning särskilt funnit anledning att närmare undersöka är hur fyra av dessa politiskt sakkunniga vid statsrådsberedningen utfört sina arbetsuppgifter. Dessa fyra ingår i en särskild utredningsenhet och representerar vart och ett av de i regeringen ingående partierna. De är lokalmässigt samgrupperade och betecknas som den gemensamma utredningsenheten. Dessa personer är anställda i enlighet med de avtal som gäller för informationssekreterare och politiskt sakkunniga inom regeringskansliet. De har att ta fram bakgrundsfakta och argument samt göra sammanställningar om regeringens politik på de olika sakområdena. De skall regelbundet förse statsråd, statssekreterare, m.fl. med underlag som beskriver regeringens politik på olika områden. De skall ta del av och analysera riksdagspartiernas förslag, som de presenteras i riksdagsarbetet, offentliga framträdanden, kongressmaterial, m.m., och de skall vara statsråden behjälpliga med att ta fram underlag för tal, rapporter och debattsammanställningar. Sammanfattningsvis kan det sägas att de behövs för att utföra det mer långsiktigt inriktade politiska analysarbetet. Som ett led i detta arbete var det naturligt att de bevakade den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg i september 1993 och fortlöpande rapporterade om denna kongress till regeringskansliet. Det är naturligtvis ingenting konstigt i det, tvärtom. Det är naturligt att partier på olika sätt försöker bevaka varandra för att få fram information. Det som däremot var anmärkningsvärt var att dessa fyra politiskt sakkunniga i statsrådsberedningen nu plötsligt uppträdde som journalister som representerade var sin politiska tidning. Tre av dessa personer hade efter framställan från respektive tidskrift chefredaktör fått ackreditering. Den fjärde uppgavs representera en tidning från sitt eget politiska parti. Eftersom de var journalister och företrädde var sin tidning skulle man kunna förutsätta att de var tjänstlediga från sitt vanliga arbete eller hade semester. Men så var inte fallet. Utskottet har i sin granskning funnit att de inte var tjänstlediga, eller lediga på något annat sätt, när de befann sig på denna partikongress och tog del av det arbetet. De fick inget löneavdrag. De hade inte semester. Utskottet har funnit att det är angeläget att man på regeringskansliet klarar ut på vems uppdrag de politiskt sakkunniga arbetar. Det konstateras också att oklarhet i vissa fall kan uppstå. Det är uppenbart att en sådan osäkerhet rådde vid det aktuella tillfället. Utskottet konstaterar att de politiskt sakkunniga spelar en viktig roll i regeringsarbetet, att varje statsråd bör ha en stor frihet att tillsätta de politiskt sakkunniga och bestämma deras arbetsuppgifter, men det är viktigt att uppgifterna då har ett direkt samband med statsråden och regeringens politiska arbete. Detta kan naturligtvis innebära att resultatet av det arbete som de politiskt sakkunniga utför kan komma till användning i den egna partiorganisationen. Men det är en helt annat sak. Utskottet är enigt. Det som utskottets ordförande sade i sitt inledningsanförande förtjänar att upprepas, dvs. att utskottet i åtskilliga ärenden faktiskt är enigt. Utskottet är enigt om att det bör klaras ut vilken roll de politiskt sakkunniga spelar och vilken uppgift de har när de exempelvis bevistar oppositionspartiers kongresser. Är de journalister, politiskt sakkunniga eller någonting annat? Jag konstaterar, som sagt, med tillfredsställelse att utskottet i det här fallet är enigt i sin bedömning.

Herr talman! Det är olyckligt att utskottets ordförande inte är på plats. Jag riktar mig främst till honom. Det är bara att hoppas att protokollet kan leda någon vart, om nu Thage G Peterson inte dyker upp.

På min begäran genomfördes dock en hearing med ordföranden i Bankföreningen. Då hävdade för övrigt Björn miljarderna skulle räcka för att återställa den ekonomiska balansen i Nordbanken -- tala om felbedömning och ansvar! Ny demokrati kritiserade då i riksdagsdebatten den bristande dokumentationen och underlaget för beslutet om de 5 miljarderna. Vi framförde även krav på en grundlig utredning. Våra förslag avstyrktes respektive avslogs av utskott och kammare. Våra farhågor för den finansiella utvecklingen besannades då Nordbanken ett halvår senare begärde, och fick, ytterligare ett kapitaltillskott på 20 miljarder kronor. Regeringens huvdsakliga motiv för kapitaltillskotten till i första hand Nordbanken var att bankväsendet måste garanteras. Förtroendekrisen för Sverige gentemot utlandet skulle annars anta enorma proportioner. Det må så vara! Men i skydd härav kom regeringen med sin hemställan till riksdagen utan någon relevant information. För den här informationsbristen måste finansministern och näringsministern ta det yttersta ansvaret. Jag anser att denna fråga och min anmälan till KU inte behöver sammankopplas med pågående utredningar om bakgrund och orsaker till finanskrisen. Jag finner det synnerligen anmärkningsvärt att KU under de här två åren inte har hanterat min anmälan, och jag beklagar att Ny demokratis representant i utskottet inte lyckats föra upp frågorna på dagordningen. Min fråga går nu till Thage G Peterson som KU:s ordförande, och jag hade varit tacksam om han här hade kunnat utveckla motiven till den här flagranta långbänken under två år gällande min anmälan av finansministern och näringsministern för bristande information i det påtalade sammanhanget -- i nordbanksaffären. Som jag ser saken är det principiellt viktigt att den här typen av frågor inte förlorar sin aktualitet genom handläggningen i KU.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har granskat fyra anmälningar som avser vissa uttalanden av statsråd. Även om utskottet blivit helt enigt vill jag kort kommentera anmälningarna och skälen till de skrivningar som vi har gått med på. Inledningsvis vill jag säga att jag tycker att det är positivt att vi har uppnått enighet även där, som vice ordföranden tidigare sade, det hela kan uppfattas som en mild kritik mot vissa. Reglerna för vad ett statsråd får säga och inte säga kan naturligtvis inte vara orimligt snäva. Vi tycker ändå att det är viktigt att gränserna sätts så att dessa sedan inte överträds. Syftet med utskottets skrivningar kan väl snarast sägas vara att förtydliga var rågången skall gå. Två av de anmälningar som vi nu behandlar avser uttalanden om rättsavgörande. Det gäller dels justitieminister Gun Hellsviks uttalande i TV i ett enskilt rättsfall, dels statsrådet Reidunn Lauréns kommentar angående Vattendomstolens yttrande om Öresundsbroprojektet. Utskottet vill i detta sammanhang framhålla att domstolarnas självständighet är en av grunderna för rättsstaten. Med hänsyn härtill bör statsråden visa största återhållsamhet när det gäller att uttala sig om rättsavgörande i enskilda fall eller att göra uttalanden som kan uppfattas på detta sätt. Utskottet skriver vidare: ''Uttalanden om rättsskipningen kan utgå från enskilda fall men slutsatsen måste ges en allmän innebörd om inte misstanken skall uppstå att ett statsråd velat påverka domstolarnas avgöranden.'' Beträffande Gun Hellsviks uttalande har hennes avsikt, enligt utskottets bedömning, inte varit att påverka Högsta domstolen. Utskottet vill ändå framhålla vikten av att en justitieminister är utomordentligt försiktig och återhållsam i situationer där justitieministern gör, eller förväntas göra, uttalanden om fall som är föremål för prövning i domstol. Två av anmälningarna handlar om uttalanden vars överensstämmelse med regeringens uppfattning har ifrågasatts. Det gäller Olof Johanssons uttalande om kärnkraftverket i Barsebäck och vad han sagt i samband med den planerade fasta förbindelsen över Öresund. Dessutom gäller det I fråga om förabetena till regeringsformen vill vi peka på att det förutsätts att regeringen som huvudregel skall uppträda som en enhet. Men några formella regler som föreskriver enighet då enskilda statsråd uttalar sig i frågor av politisk karaktär finns inte. Utskottet vill dock här framhålla att ''uttalanden som uppfattas stå i strid med regeringens officiella hållning kan skapa oklarhet och risk för komplikationer, särskilt om det berör förhållandet till utländsk stat''. Uttalanden av statsråd som inom regeringen ansvarar för den fråga som uttalandet gäller måste också bedöma att det måste anses ha en särskild auktoritet vad gäller regeringens hållning i samma fråga. Olof Johanssons avsikt har väl inte varit att påverka Statens kärnkraftsinspektion, och han har naturligtvis rätt att uttala sig om säkerheten. Utskottet anser emellertid att Olof Johansson genom sitt uttalande kan ha skapat oklarhet om regeringens hållning i sakfrågan.
Herr talman! Jag har bara några korta kommentarer. Enligt det styressystem vi har i vårt land får inte regering och riksdag lägga sig i avgöranden av enskilda ärenden i domstolar och ämbetsverk. Det förvånar ofta folk som klagar till oss i KU. De tror att vi kan ingripa när det tycker att något galet har hänt. Men så styrs inte Sverige. Domstolar och myndigheter skall tillämpa ett regelsystem. Om vi tycker att tillämpningen inte stämmer med avsikten skall lagar och andra regler ändras. Uttalanden som statsråd gör väcker särskild uppmärksamhet. För den skull är det viktigt att även statsråd vaktar sina tungor så att de inte ger intryck av att de vill ge riktlinjer till förvaltning eller domstolar om hur enskilda ärenden skall avgöras. Det är först när ett ärende besvärsvägen kommer till regeringen som regeringen kan lägga sig i. Detta utgör naturligtvis ibland en besvärlig balansgång för statsråd att gå. Statsråd måste kunna, bör och skall delta i den allmänna politiska debatten. Det kan vara svårt att undvika att i den debatten illustrera vad man vill säga med hjälp av enskilda fall. Uttalanden kan tolkas på ett sådant sätt att de har avsett att ge vissa riktlinjer för hur myndighet skall handla eller hur ett ärende skall avgöras. Med det regelsystem vi har i Sverige på området -- som är rätt unikt i världen och som vi tycker är bra -- är det naturligtvis viktigt att konstitutionsutskottet har ögonen på uttalanden som har blivit kontroversiella. Så småningom kommer som ett särskilt ärende statsministerns anförande om neutraliteten och Baltikum. Precis som Ingvar Johnsson sade är det riktigt att förutsätta att regeringen uppträder som en enhet, i varje fall i sådana frågor där regeringen har fastställt en ståndpunkt på ett eller annat sätt. Det är klart att den balansgången är särskilt knepig i en koalitionsregering. Även i arbetet i en koalitionsregering, särskilt om partiledarna sitter med i regeringen, kan det finnas legitima krav för en partiledare att markera partiets speciella profil. De skall t.o.m. kunna hävda att de skulle agera på ett visst sätt om de hade kunnat bestämma helt självständigt. Jag är för min del ganska tolerant när det gäller statsråds sätt att fresta på gränserna i sådana frågor. Jag tycker att om konstitutionsutskottet uttalar sig alltför rigoröst, kan det leda till att en nyttig politisk debatt hämmas, i vilken även kontroverser inom en regering kan komma till allmän kännedom och verka befruktande på det allmänna meningsutbytet. Med anledning av ett av de ärenden som har varit föremål för särskild granskning, får vi tillåta även statsråd att skämta eller att försöka att så göra.

Herr talman! Varje år får KU granskningsanmälningar av denna typ. Dessa granskningar föranleder alltid, långa, ingående och principiella diskussioner om var gränsen skall gå. Jag talar inte om de mycket tydliga fall som eventuellt kan finnas men som sällan uppträder, nämligen där de legala gränserna tydligt överskrids. Det är ytterst sällan statsråden överskrider de legala gränserna för sin maktutövning. Nej, det handlar om just vad statsråden kan tillåtas säga i egenskap av framstående politiska företrädare och inte sällan som partiledare. Konstitutionsutskottet har tidigare uttalat att det är statsrådets avsikt med uttalandet som skall fälla avgörandet när KU gör sin bedömning. I sådana fall går det alltid att se uttalanden från två håll. Det finns en generös inställning oavsett partifärg till statsrådens rätt att uttala sig, vidare en mer snål inställning. Jag anser att konstitutionsutskottet i dessa gränsfall skall handla i den anda som yttrandefrihetslagstiftningen är skapad, nämligen att man skall lägga tyngre vikt vid rätten att uttala sig om olika fakta och att argument skall vägas samman. Jag har den inställningen främst av det skälet att man i en demokrati speciellt skall värna om yttrandefriheten, även för statsråden som ju hör till vår demokratis främsta utövare. Det får inte utvecklas en praxis där statsråden inte vågar säga någonting som kan misstänkas eventuellt få kritik av konstitutionsutskottet. Våra politiska partier gör säkert sitt bästa för att till statsråd utnämna omdömesgilla personer som med gott omdöme utövar sitt ämbete, personer som kan avgöra vad som håller sig inom gränsen för det som är möjligt för ett statsråd att uttala. Därför är det positivt att vi i dessa frågor har ett enigt betänkande. Visserligen uttalas det synpunkter, men ändå sätts inte för snäva gränser. Jag ville göra den principiella markeringen.

Herr talman! Sedan förra årets granskning av flyktingpolitiken har det framkommit oroande rapporter om situationen i Peru. Catarina Rönnung berörde de förhållandena i sitt anförande. Det förekommer bl.a. uppgifter om att återvändande från Sverige och från andra länder har arresterats vid återkomsten till sitt land när de har utvisats dit. Regeringsbesluten i Sverige har lett till att asylsökande har tvingats söka sig till andra länder, där de åtminstone i ett fall har fått uppehållstillstånd. Vidare har besluten lett till att en rad av de asylsökande har hållit sig gömda i Sverige under svåra förhållanden. Till det här kommer att UNHCR, under åberopande av konventionsreglerna, kritiskt har kommenterat de grunder som åberopats i regeringens beslut och som därefter använts i beslut av Invandrarverket och Utlänningsnämnden. UNHCR har dessutom vädjat för en av de berörda asylsökandena. Kritiken har baserats på UNHCR:s bedömning av betydelsen av att de asylsökande har erhållit pass på legal väg, av att asylsökande under lång tid har kunnat hålla sig undan i Peru och av att de har sympatiserat med eller varit medlem i en organisation som förespråkar eller använder våld. Det har visat sig att det inte är någon märklig omständighet att de har haft tillgång till pass, då det är relativt lätt att få tag i pass i Peru. Det är också naturligt att de har kunnat hålla sig undan under lång tid i Peru och därmed vistats där samtidigt som de varit förföljda. När det gäller användningen av Genèvekonventionens artikel 1 F, anser vi att den har använts på ett sätt som egentligen inte var tänkt från början. Regeringen har utan stöd i utlänningslagens förarbeten åberopat regler om särskilda skäl mot asyl i 3 kap. 4 § andra stycket. I ett av de granskade ärendena anför regeringen sålunda att en asylsökande har verkat för en organisation vars metoder får anses omfatta sådana förhållanden som faller inom ramen för artikel 1 F i 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning. Enligt den principen skulle då konventionens skydd uteslutas. Oavsett om denne asylsökande har anfört sådana skäl mot att återvända till sitt hemland som avses i 3 kap. 1 § 3 utlänningslagen, skulle därför enligt regeringen särskilda skäl kunna föreligga att inte bevilja honom asyl i Sverige. Några särskilda skäl av den här arten anges inte i förarbetena till utlänningslagen. Där handlar det om brist på bostäder, på möjligheter att ta emot flyktingar och att bereda dem arbete, om att de har begått brott, att det är brister i vandel osv. Det framgår av granskningen av besluten att regeringen inte har tillmätt omständigheterna för dessa flyktingar en betydelse som står i proportion till de uttalanden som gjorts av bl.a. UNHCR och till de rekommendationer som vi tidigare har fått därifrån. Man tycks också ha underskattat det förtryck och den rättslöshet som enligt samstämmiga rapporter råder i Peru. Härigenom har regeringen kommit att meddela flera beslut som enligt vår uppfattning inte står i överensstämmelse vare sig med artikel 33 i Birgit Friggebo anförde vid utskottets utfrågning att hon inte ändrat uppfattning. Tvärtom visar motiven i förordningen 1994:1 om uppehållstillstånd i utlänningsärenden att hon vidhåller den kritiserade inställningen. I motiven står nämligen att ett särskilt skäl att inte bevilja uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna är att någon familjemedlem har verkat i en organisation som gjort sig skyldig till grovt övergrepp av olika slag.

Herr talman! Jag håller med om att prövningen av flyktingärendena skall vara saklig. Det kan vi nog vara överens om. Det är också på den grunden som FN-organet UNHCR har riktat kritik mot Sverige när det gäller tillämpningen av praxis. Om en flykting anmäler och hävdar att han är de facto-flykting och riskerar att förföljas för sina politiska åsikters skull i sitt hemland, skall det naturligtvis bedömas av de svenska myndigheterna, och det skall vara avgörande. Om man då finner att flyktingen löper en sådan risk för förföljelse i sitt hemland men ändå bestämmer sig för att avvisa honom, måste beslutet grundas på några rimliga skäl. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att vederbörande har begått brott i Sverige eller att det helt enkelt inte finns plats att ta emot honom på någon flyktingförläggning. Anser Inger René att den omständigheten att en flykting har en politisk uppfattning, att han skulle sympatisera med en organisation som Sendero Luminoso eller MRTA, kan vara ett skäl för att avvisa en de facto-flykting enligt utlännningslagen?

Herr talman! Den kritik som har kommit från UNHCR är uppenbar och riktar sig mot den tillämpning som har skett utifrån de praxisbeslut som regeringen har fattat. Det finns inget i stöd i förarbetena till utlänningslagen för tanken att en person skall utvisas på grund av att denne sitter med i någon form av organisation i Sverige, som man kallar för celler. I en del av dessa ärenden betraktas det som studiecirklar. Det är en svag grund för regeringens beslut.